Herr talman! Hur skall vi bäst bekämpa arbetslösheten i Sverige? Erfarenheten visar att det är genom att föra en egen ekonomisk politik och genom att inte anpassa oss till EU. Arbetslösheten är sedan lång tid mycket högre i EU än hos oss. Ju mer vi har anpassat oss till dem, desto fler arbetslösa har vi fått. I EU-kommissionens avi, dvs. svaret på vår medlemskapsansökan, finns en kurva över arbetslöshetens utveckling i Sverige i jämförelse med EU. I början av 70-talet var arbetslösheten låg och ungefär lika både hos oss och hos dem. 1973 hände det något. Arbetslösheten började stiga brant i EU och var över 10 % 1984. Den minskade till 7--8 % 1988, men steg sedan igen 1990. I Sverige behöll vi den höga sysselsättningsgraden under hela 70 och 80-talen, trots lågkonjunktur, oljekris och därmed följande nedläggning av varvsindustrin och omstruktueringen av järn och stålindustrin. 1990 ökade arbetslösheten hos oss plötsligt och kraftigt. I OECD:s statistik visas samma mönster. Danskarna, som hade 1 % arbetslöshet 1973, när de gick med i EU -- dvs. dåvarande EEC -- fick raskt ökande arbetslöshet, upp till 10 % år 1982 och 11 % 1992. Norge, som stannade utanför, behöll sin låga arbetslöshet och kom över 3 % först i slutet av 80-talet, då även Norge började anpassa sig till EU. EU:s arbetslöshet har under 70 och 80-talen varit tre fyra gånger högre än Sveriges och Norges. Men vid slutet av 80-talet börjar vi likna EU. Hur kommer detta sig? Det var mycket som hände på 80-talet, men nog är det svårt att värja sig för misstanken att det var när vi närmade oss EU, knöt kronan till ecun och började anpassa oss som vi också blev mer lika dem i arbetslöshet. Det krävs verkligen starka bevis för att medicinen mot arbetslöshet skulle vara en ytterligare anpassning till EU, så till den grad att vi ger upp rätten till självbestämmande och går med i en union. Man tror att de 20 miljarder som vi måste betala till EU varje år skall kunna uppvägas av ökade investeringar. Det är vad regeringens finansplan räknar med. Det är mycket svaga bevis. Man säger också att bakgrunden är osäker. Man har frågat ett antal företagare. Hade man frågat andra företagare kanske man hade fått andra svar. Som medlem i EU har vi inte längre rätt att gynna företag i vårt land och kompensera dem för långa avstånd och vårt geografiska läge t.ex. Ja, mina kära vänner på dalabänken, jag anser att det är en olycka att Sverige sedan 80-talet, med regeringar från både socialdemokrater och borgare, har börjat föra denna nyliberala ekonomiska politik. Det är en stor olycka, som både Socialdemokraterna och regeringspartierna har varit överens om. Men så länge vi är ett fritt land kan vi ändra på en felaktig politik. Genom Maastrichttraktaten har den nyliberala ekonomiska teorin skrivits in i EU:s grundlag. Det anses alltså viktigare att bekämpa inflationen och budgetunderskottet än arbetslösheten. Medlemsländerna har inte längre rätt att bedriva en egen ekonomisk politik. Jag tillhör den överväldigande majoritet i Sverige som anser att alla har rätt till arbete, att arbetslöshet är det allra värsta slöseriet. På 30-talet avskaffade vi arbetslösheten genom att utarbeta en egen variant av Keynes ekonomiska modell. Det gjorde vi i Sverige. Nu är Sverige ett av de länder i världen som kommit längst in i det postindustriella samhället. Jag anser att det är oklokt av oss att frånhända oss möjligheten att finna en ny svensk modell för den ekonomiska politiken som passar framtiden.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall placera våra problem så pass långt utanför landets gränser som Birgitta Hambraeus gör. Hon påpekar visserligen att det nyliberala i politiken är förödande för sysselsättningen. Det håller jag med om. Det fanns också nyliberala inslag i den socialdemokratiska politiken på 80-talet, men de var inte överordnade målet om full sysselsättning. Där är den stora skillnaden. Vår arbetslöshet är hemlagad till allra största delen. Här har regeringen gjort åtstramningar av konsumtionen i första hand. Man har på detta sätt bekämpat inflationen, anser man, en inflation som det knappast finns någon risk för. Man har också som mål att minska den offentliga sektorn. Man vill öka, som man säger, incitamenten i ekonomin, alltså den ekonomiska ojämlikheten, orättvisan. Man vill förändra maktstrukturerna i samhället, och man har kommit långt på den vägen. Men priset är en stor arbetslöshet. Det är bra att Birgitta Hambraeus efterlyste en ny svensk modell för ett samhälle med full sysselsättning. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha ganska mycket av gamla beprövade metoder men med ny tillämpning som skall ligga till grund för den nya svenska modellen, om vi skall klara sysselsättningen framgent. Med den inriktning som politiken nu har är detta omöjligt.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om ganska mycket. Får jag då fråga: Anser Bengt-Ola Ryttar att det är möjligt för Sverige att föra en självständig ekonomisk politik när EU faktiskt förbjuder det och när EU bedriver en nyliberal politik? Skulle vi som medlemmar kunna rätta till de misstag som vi båda anser att våra regeringar har begått?
Herr talman! Det finns utan tvivel ett starkt internationellt tryck på den svenska ekonomin som gör vårt handlingsutrymme mindre än vad det en gång var. Men det hindrar inte att man kan hävda den fulla sysselsättningen om man verkligen vill. Om vi ansluter oss till Maastrichtavtalet anser jag personligen att en framforcerad valutaunion och en mycket stark och självständig centralbank är inslag som icke får förekomma om vi på sikt skall klara sysselsättningen.
Herr talman! Sverige för nu förhandlingar om att bli medlem i en union där socialdemokrater, socialister och kristdemokrater har givit upp kampen för en politik som inte har nyliberala förtecken. Hur skulle vi självständigt kunna klara oss från denna nyliberala ekonomiska teori när vi inte har rätt till egen ekonomisk politik?

Herr talman! För fyra år sedan lämnade jag in en motion om att vi i Sverige behöver ytterligare en teknisk högskola. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att jag i dag har hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen med mig i detta förslag. Motiveringarna för en ny teknisk högskola är i allra högsta grad näringspolitiska. Sverige måste som nation producera högteknologiska produkter. För dessa växer den internationella efterfrågan, och här är inte heller priset det främsta konkurrensmedlet. Det ekonomiska utgångsläget blir därför mycket gynnsammare för tillverkare av exempelvis mobiltelefonutrustningar, avancerade energi och miljötekniska produkter m.m.

Vad vi måste göra är att mer målmedvetet satsa på arbetskraftens kompetens och kvalitet. För Sveriges välfärd är det viktigt att andelen mer avancerade produkter ökar i vår export. Vi får bättre betalt. För högteknologiska produkter växer de internationella marknaderna. Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att den svenska industrin relativt sett har en så stor andel lågteknologiska produkter jämfört med de ledande industrinationerna.

Vi måste, som det framhålls i den socialdemokratiska partimotionen, öka vår andel högskolestuderande. För att klara detta måste en ny teknisk högskola etableras. Egentligen behöver antalet civilingenjörs och forskarexamina fördubblas fram till år 2000 med bibehållen och höjd kvalitet. Den svenska industrin har byggts upp med skogen och malmen som bas, och detta präglar fortfarande svensk industri. Det är Mellansverige och Bergslagen som har varit Sveriges industriella hjärta. Där finns en industriell tradition med många medelstora företag, som måste öka kompetensen och få tillgång till mer utbildad arbetskraft för att få till stånd den nödvändiga utvecklingen. Industrins motstånd mot att anställa högre utbildad arbetskraft är ett allvarligt hot mot vår framtida svenska industriutveckling. Det står i kontrast till utvecklingen utomlands och kan på sikt medföra en snabbare utflyttning av svensk forskning och utveckling till utlandet. Så sent som i slutet av 80 talet var en av orsakerna till vissa företags utflyttning från Sverige bristen på civilingenjörer för forsknings och utvecklingsverksamhet. Där det finns en teknisk högskola är andelen tekniker, naturvetare och forskare ca 4--5 % av arbetskraften. Så är det i Stockholm, Göteborg och Östergötlands län. Men det län som har den i särklass högsta andelen tekniker utan att ha en stor högskola är Västmanlands län, som har 3,2 % Den främsta orsaken till detta är att ABB hittills trots det låga utbildningsutbudet lokalt lyckats relativt väl med att rekrytera tekniker. Detta kan komma att bli svårare i framtiden. Dessutom har den väldiga ABB-koncernen på ett helt annat sätt än dåvarande ASEA alternativa lokaliseringar för såväl produktion som utvecklingsenheter över hela världen. Regionalpolitiskt är Mellansverige en underförsörjd region när det gäller utbildning, speciellt när man tar hänsyn till de större företagens tyngd i regionen. Här finns också många medelstora och mindre företag som har ett stort behov av en kunskapsmässig injektion. I Västerås finns en hög beredskap för en etablering. Det finns förstklassiga lokaler för en teknisk högskola, som enligt aktuell planering kan färdigställas med sex månaders framförhållning efter beslutsdatum. Dessa kan förhyras, och därmed behövs inga statliga medel för anläggningsinvesteringar. För ABB:s utveckling och för den industriella utvecklingen i Mellansverige är det därför av stor betydelse att vi får en högre nivå på den tekniska utbildningen i en stad som Västerås. Därför måste den nya tekniska högskolan förläggas till Västerås, vilket är av stor vikt för näringslivets utveckling också nationellt.

Herr talman! Den situation på arbetsmarknaden som vi nu befinner oss i är just den som så många varnat för under årens lopp. Klarsynta samhällsdebattörer såg tidigt vartåt det lutade, men de som hade ansvaret ville inte lyssna. När Carl Bildt varnade för följderna av 70 och 80 talspolitiken kallades han för svartmålare. När Kjell-Olof Feldt så småningom insåg vartåt det barkade fick han inget gehör hos sina egna partikamrater. Han tvingades att lämna sin ministerpost. Det är arvet efter den socialdemokratiska politiken under 70 och 80-talet som är den yttersta orsaken till att så många människor i vårt land i dag saknar arbete. Problemen kan omöjligt avhjälpas med en återgång till den politik som har skapat problemen. Denna debatt borde handla om vad det är för faktorer som kan lyfta oss ur arbetslöshetens stålbad. Det är beklämmande att behöva konstatera att inte en enda socialdemokrat har visat något intresse för att debattera det som är själva grunden för trygga arbeten, nämligen företags och näringspolitiken. Företagsklimatet och hur vi skall få investeringar som ger arbeten i vårt land borde vara temat för debatten i dag när arbetslösheten skall diskuteras. Det hade varit betydligt rimligare om rubriken för denna debatt hade varit Näringspolitik för tillväxt och riktiga arbeten. Arbetslösheten kan bara minskas genom att vi får fler riktiga arbeten. För detta krävs att lönsamma företag ges goda förutsättningar att verka i vårt land. Vi behöver flera företagare. Skall vi klara jobben, måste det skapas en tillit inför framtiden hos dem som överväger att bedriva företagsverksamhet. Tillförlitliga konkurrenskraftiga spelregler och tydliga signaler om att det är viktigt och hedervärt att starta och driva företag och att tjäna pengar är några av grundvillkoren för att nya företag och nya arbeten skall kunna komma till stånd. Det är ett långsiktigt arbete att återskapa förtroendet för Sverige som ett bra land för svenska och utländska företag att verka i efter det socialdemokratiska förstörelsearbetet. Helt avgörande för en förbättrad arbetsmarknadssituation är att Sverige blir medlem i den europeiska unionen. Osäkerhet om EU medlemskapet fungerar som en broms på företagens investeringsvilja samtidigt som beslut om nyanställningar skjuts upp. Ingen svensk näringsgren, vare sig hemma hos mig i Västmanland eller någon annanstans, mår bra av att stå utanför det europeiska samarbetet. EES-avtalet är i och för sig bra, men det ger inte den långsiktiga nödvändiga säkerhet som endast ett medlemskap kan ge. EG-medlemskap var alltför lång tid en fråga där socialdemokraterna betedde sig som strutsen. Europa var inte intressant. Den inställningen påverkade det svenska näringslivets agerande på ett sätt som drabbade arbetsmarknaden negativt. I slutet av 80-talet blev det allt tydligare att investeringarna försvann ur vårt land. Svenska företag valde att förlägga sin verksamhet till EG området för att därmed säkra tillgången till den europeiska marknaden. Utländska investeringar uteblev och arbetslöshetssiffrorna började stiga. Under våren 1991 ägnade näringsutskottet en hel dags hearing åt denna bekymmersamma utveckling. EG-frågans betydelse för arbete och välfärd var uppenbar, och på sommaren 1991 Osäkerhet om medlemsfrågan är en av de viktigaste faktorerna som påverkar investeringsvilja och möjligheter för människor att få arbete. Medlemskap är avgörande för utländska företags inställning till Sverige. För dem är vårt land ointressant så länge som vi inte är med i EU. Vill vi få amerikanska, japanska, tyska eller andra utländska företags investeringar till Sverige och därmed nya arbeten är det ett grundvillkor att Sverige blir medlem i den europeiska unionen. De tolv medlemsstaterna har satt som mål att Sverige skall bli medlem i början av år 1995. Varje parti som vill minska arbetslösheten borde ta sitt ansvar i Europadebatten. Socialdemokraterna har varit alltför tysta sedan medlemsansökan lämnades in. Med dagens arbetslöshetssituation i Sverige är det viktigt att medlemskapsfrågan förs i hamn så snabbt som möjligt. Inte minst för få riktiga arbeten borde alla politiska partier göra allt vad man förmår för att påverka förhandlingsprocessen positivt. Politiska utspel som medverkar till förseningar och som sprider tveksamhet om tidtabellen är ytterst olyckliga i ett läge där vi mer än någonsin behöver tillit hos företagen, svenska som utländska, en tillit som krävs för att de skall vilja och våga investera och anställa folk i vårt land. Ett nej till svenskt medlemskap skulle innebära stora nackdelar och risker för möjligheterna till arbete i Sverige. I en debatt i riksdagen om arbetslöshet och sysselsättning är medlemskapsfrågans betydelse central. Ingen sakfråga är viktigare för att få fler riktiga arbeten till Sverige än att vi blir medlemmar i det europeiska samarbetet.
Herr talman! Är det så att Karin Falkmers åsikter är representativa för hur de borgerliga tänker när det gäller att lösa arbetslöshets och sysselsättningsproblemen, då förstår jag att det har gått så illa när vi har haft borgerliga regeringar. Under 1976--1982 hade vi en borgerlig regering som skapade jättestora underskott i statens budget. fick vi den kraftigaste ökning av arbetslösheten som vi någonsin har haft i det här landet. Investeringarna sjunker. Sedan säger Karin Falkmer att vi socialdemokrater inte har några konkreta förslag om hur sysselsättningsproblemen skall lösas. I mitt anförande pekade jag på att svensk industri måste satsa på mer högteknologiskt innehåll i produktionen. Det är en förutsättning för att vi skall kunna konkurrera med Japan, Tyskland och övriga framstående industriländer. Det är nödvändigt att tjäna pengar. Därför göder man nu företagen. Man ger skattelättnader på 25 miljarder. Detta leder varken till jobb eller investeringar, utan det leder till spekulation. Det är på sitt sätt en återupprepning av 80-talets spekulationsekonomi. Sådant ger inga jobb, vare sig i Västmanland eller i andra delar av Sverige.
Herr talman! Låt mig inleda med det som jag är överens med Roland Sundgren om, nämligen värdet av utbildning, forskning och teknologisk utveckling. Men att det råder brist på civilingenjörer beror bl.a. på den flummiga utbildningspolitik som fördes i Sverige under den socialdemokratiska regeringen, då man satte frågetecken inför vad kunskaper egentligen innebär. Sedan över till sakfrågan. Alla vet, även Roland Sundgren, att det är bristerna i 70 och 80-talets politik som har lett fram till dagens situation. Låt mig citera Kjell-Olof Feldts ord på SACO kongressen 1989 -- då var det inte borgerlig regering. Han sade att Sverige skulle tvingas genomgå arbetslöshetens stålbad och att den tredje vägens politik skulle leda ut över stupet. Detta är i dag bevingade ord. Dess värre är detta i dag en del av vår verklighet. Kurvan över industrisysselsättningen vände brant neråt i slutet av 1989. Från den tidpunkten och fram till valet 1991 försvann ungefär 10 % av alla industrijobb. Det säger sig självt att det kommer att ta lång tid att komma till rätta med problem som har skapats under 20 års tid. Vi har gjort åtskilligt konstruktivt under de drygt två år som vi har haft ansvaret. Vi kan lova att vi, om vi får ansvaret efter nästa val, kommer att vända utvecklingen. Redan i dag ser vi de positiva effekter som ett ändrat näringsklimat faktiskt har bidragit till.
Herr talman! Jag hoppas att detta land skall bevaras från en fortsatt högerregering också efter valet i höst. Annars kommer det att leda till en fullständig katastrof för landet. Budgetunderskottet ligger nu på 200 miljarder och fortsätter att öka med 172 miljarder nästa budgetår. Det är fruktansvärda scenarior som vi ser framför oss. När Kjell-Olof Feldt talade om ett arbetslöshetens stålbad var det en varning för de kostnadsökningar som följde i avregleringens spår. Jag debatterade i denna kammare med Lars Tobisson och Anne Wibble under våren 1985. Jag var emot avreglering. Det blev sedan på hösten en avreglering av kreditmarknaden. Det var ett starkt tryck bl.a. från Karin Falkmers partivänner. Vi skulle naturligtvis ha gjort avregleringen försiktigare och tagit litet mer tid på oss. Det var avregleringen som drev upp kostnaderna och som orsakade problemen. Det skulle vara intressant att få diskutera skolan. Jag läser i det senaste numret av Teknisk tidskrift, där man frågar: Skall Sverige skrota verkstadsindustrin? Man talar om den nuvarande regeringens bristande samordning mellan Näringsdepartementet. Den kommer att på sikt slå ut svensk verkstadsindustri och dess behov av kunniga människor i industrin. Detta skrevs så sent som för en vecka sedan i Teknisk tidskrift.
Herr talman! Jag skall börja med att påminna Roland Sundgren om den offensiva satsning på forskning, utbildning och en ny högskolepolitik som har skett sedan den borgerliga regeringen tog vid samt på den satsning på kompetenscentrum för att binda utbildningssidan närmare näringslivet, som vi använder bl.a. löntagarfondspengarna till. Det är intressant att lyssna till Roland Sundgren. Den socialdemokratiska inställningen till företagare i Sverige står i klar dager när han säger att det som vi har gjort bara gynnar kapitalet. Då förstår inte Roland Sundgren vad det handlar om. Att ta bort dubbelbeskattning på riskkapital är ju en viktig sak för att företagen skall få en investeringsmöjlighet och därmed kunna göra nyanställningar. Att ta bort skatten på det arbetande kapitalet i företagen, som är verksamt för att göra företagsklimatet mer positivt, var något som Socialdemokraterna starkt motsatte sig. Vi ser att det i företagsvärlden råder en optimism i dag. Men faktum kvarstår att näringslivsklimatet var illa skadat efter Socialdemokraternas framfart under årens lopp. När villkoren i Sverige upplevdes som mindre förmånliga röstade arbetskraft, kapital, företagare och företag med fötterna och sökte sig till regioner där förhållandena upplevdes som mer rimliga. Den finanshysteri som vi har upplevt, vilken skapades på 80-talet, är en följd av de villkor som den socialdemokratiska regeringen satte upp på den ekonomiska spelmarknaden.

Herr talman! I slutet på 1980-talet och i början av 1990-talet kunde man läsa och lyssna till en nationalekonom vid namn Lars Calmfors. Han gav då uttryck för en samhällsåskådning och ett ekonomiskt synsätt som gjorde gällande att Sverige genom att skapa en arbetslöshet på ca 5--6 % bättre skulle kunna behärska den ekonomiska utvecklingen. Då skulle vi kunna hålla inflationen i schack och landet skulle blomstra. Calmfors fick många supportrar. De hade glömt arbetslöshetens elände. De hade också glömt att det efter högkonjunktur kommer lågkonjunktur och att det inte går att inteckna framtiden. Calmfors och hans meningsfränder vann sympati under den här tiden. Många aningslösa anslöt sig till tron på marknadens välsignelse. Inflationen och arbetskraftsbristen skulle lösas genom planerad arbetslöshet. Utan att förhäva mig var vi ganska många som var mycket kritiska till detta synsätt. Signaturen Turpo i LO-tidningen, nr 50--52 i december 1990, fångade vad många av oss kände: ''Att rekommendera en omfattande arbetslöshet, utslagning och många människors undergång som lösning på våra ekonomiska svårigheter är inte bara grymt och hänsynslöst, det är också ekonomiskt dåraktigt. Det gjorde man i industrialismens barndom när man inte visste bättre. Men när ett sådant förslag läggs fram av nationalekonomer i dag, några hundra år senare, kan man bara konstatera att man inte har med forskare att göra utan med charlataner och skojare!'' Det kan tyckas vara ganska hårda ord, men inte desto mindre sanna! I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet förespråkade SAF, borgerliga politiker och många ekonomer en politik där man med berått mod skulle skicka hundratusentals människor ut i arbetslöshet. En del har ändrat sig sedan dess. Men vad hjälper det? Nu skriver vi 1994. Arbetslösheten har inte bara nått de där 5--6 %. Nej, nu handlar det om mer än det dubbla. Regeringens ekonomiska politik har skapat en arbetslöshetssituation som blir utomordentligt svår att ta sig ur. Ca 700 000 människor är utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Calmfors ekonomiska politik, modell 90, har nu praktiserats i drygt två år. Den inhemska efterfrågan och ekonomin är i botten. Människor kastas ut från sina hem. Senhösten 1991 valde den tillträdande borgerliga regeringen bort den fulla sysselsättningen. Nu ser vi resultatet. Arbetslösheten skenar utan kontroll för samhället. Lärdomen vi har fått är att det inte går att planera en arbetslöshet. Antingen är vårt mål full sysselsättning eller så blir det som den situation vi nu har. I Örebro län är drygt 20 000 utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 13 000 är öppet arbetslösa, varav 3 000 ungdomar. Det är resultatet av en politik där arbetslösheten är ett medel i den ekonomiska politiken. På annat sätt går det inte att förklara bristen på insatser för att vända utvecklingen. Det är också den känsla som de arbetslösa har. Jag träffade några av dem i förra veckan. Det finns intiativförmåga och kamplust. Det finns idéer för att skapa jobb. Men regeringen använder pengarna till att sänka skatterna. De pengar som finns för arbetsmarknadspolitik låser man in. De får inte användas för att ge dessa ungdomar möjlighet att förverkliga sina idéer. Det är skamligt. Det är cyniskt. Det vittnar om den brist på medmänsklighet som präglar regeringens hela politik. Vi socialdemokrater i Örebro län har i en av våra motioner föreslagit att länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna skall få använda pengarna där de gör bäst nytta. Man skall utifrån de lokala förutsättningarna få disponera medlen så att man kan uppnå bäst effekt. Får vi stöd för dessa förslag kan såväl de unga arbetslösa som de litet äldre känna framtidstro och hysa förhoppningar om att komma ur arbetslöshetseländet. Men är det en politik som den borgerliga riksdagsmajoriteten är intresserad av? Hittills har vi inte sett några sådana tendenser, varken i budgetförslaget eller under dagens debatt. En offensiv för fler jobb lär vi tyvärr inte få se förrän svenska folket har röstat fram en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Aldrig i modern tid har så många värmlänningar som nu varit arbetslösa, och särskilt hårt slår arbetslösheten bland ungdomar. Också långtidsarbetslösheten har ökat, och många arbetslösa riskerar att för lång tid, kanske för alltid, ställas utanför samhället. Arbetslösheten är ett problem för dem som blir arbetslösa, för deras familjer och även för samhället. Samstämmig forskning visar att arbetslöshet framkallar ohälsa, försämrad självbild, stress, oro och försämrad tro på framtiden. Detta gäller både ungdomar och vuxna. Den ekonomiska stressen, dvs. att inkomsterna i familjen minskar, har stor betydelse för hur pass allvarliga konsekvenserna blir av arbetslösheten Centrum för folkhälsoforskning i Karlstad, visar att en rad skador uppstår redan under uppsägningstiden. Drygt var fjärde järnvägsarbetare i Hagfors uppgav försämrad stämning i familjen under själva uppsägningstiden. Forskningen visar också att ett nytt jobb, fast eller tillfälligt, snabbt har motsatt effekt. För de samhällen som drabbas av hög arbetslöshet finns en rad negativa effekter dokumenterade. Yngre personer, främst de unga kvinnorna, flyttar från orterna. De sociala banden skadas, och underlagen för service försämras. Konflikterna mellan olika grupper ökar, t.ex. mellan invandrare och svenskar. Kraven på arbetsmiljön minskar under tider av hög arbetslöshet. Flera studier visar att övertiden är som störst när arbetslösheten är högst. Bara för Konsekvenserna av arbetslösheten finns på många plan. Det är i syfte att försöka hindra de nämnda effekterna som vi socialdemokrater på Värmlandsbänken föreslår en rad åtgärder för Värmland. Vi efterlyser en bred och offensiv näringspolitik, där alla politikområden måste samverka för att pressa ner arbetslösheten. Vi anser bl.a. att en förstärkning av Utvecklingsfondens resurser bör ske. Det är naturligt att satsa på infrastrukturen när det är lågkonjunktur. Det är nödvändiga och viktiga åtgärder för att skapa arbete och tillväxt i Värmland. Det handlar om upprustning av riksvägar och länsvägnät. Det handlar också om att rusta upp järnvägsnätet till Stockholm, Oslo och Göteborg. Det handlar om en ny länsflygplats i Värmland. Det handlar om att sjöfarten på Vänern skall garanteras långsiktigt. Det handlar om att bygga ut telekommunikationerna. Det krävs också ett sammanhållet, långsiktigt och genomarbetat program för att vända utvecklingen inom byggbranschen i länet. Ett sådant program bör innehålla åtgärder som gör det möjligt att bygga bort brister i boendet, renovera lokaler och bostäder samt byta ut vatten och avloppssystem. På kulturområdet är det aktuellt att bygga ett nytt länsmuseum i vårt län. I dag är 46 % av alla Värmlands byggjobbare arbetslösa. Om inte något görs, kommer en hel bransch att slås ut, och kunskaper kommer att gå förlorade. Planerna på att etablera ett internationellt inriktat centrum för forskning och utbildning i risk, sårbarhet och säkerhet, ett riskcentrum, har under det senaste året tagit form i Karlstad. Arbetet sker i samarbete med Lunds tekniska högskola och innebär att ett nätverk skapas mellan olika forskargrupper, som arbetar i landet och utomlands. Navet i nätverket skall centret i Karlstad bli med uppdragsverksamhet, utbildning och forskning. Vidare hoppas vi att ett centrum för brottsförebyggande arbete kan skapas. I Karlstads kommun och i Karlstads polisdistrikt har en väl fungerande brottsofferorganisation byggts upp under de senaste åren. Med anledning av den stora erfarenheten kring brottsofferstöd och ett väl utbyggt samarbetsnät i dessa frågor, bl.a. med Centrum för folkhälsoforskning i Karlstad, vore det mycket bra och viktigt att ett centrum fick utvecklas. Vi vet att arbetslösheten slår hårt mot ungdomar, och därför vill vi socialdemokrater göra ett försök att avskaffa ungdomsarbetslösheten i Värmland. Vi vill ge ungdomar upp till 25 år en arbets eller utbildningsgaranti. Det handlar om att inrätta flera olika saker: fler utbildningsplatser, fler utbildningsvikariat, fler platser inom komvux m.m. Det handlar om kulturarbete för ungdomar och ett företagsträningsprogram för ungdomar. Det handlar om särskilda insatser för miljöarbeten inom ramen för Miljöaktion Värmland. Det handlar om datautbildning av mer avancerad sort och mycket annat. Herr talman! Aldrig i modern tid har så många värmlänningar varit arbetslösa. Därför behövs en rad åtgärder på olika områden för att bekämpa arbetslösheten och skapa arbete.

Herr talman! Jag tackar talmannen för att jag fick byta plats i debatten. Därigenom hann jag också delta vid några viktiga sammanträden, bl.a. om riksdagens framtida lokaler. Fru talman! Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste uppgiften nu och under de kommande åren. Ingen kraft får sparas när det gäller att hitta vägar till nya varaktiga och produktiva jobb. Det betyder att arbetsmarknadspolitiken, i vid mening, inte bara handlar om olika arbetsmarknadsåtgärder. Det handlar också om en offensiv näringspolitik och en regionalpolitik som syftar till att utveckla hela Sverige liksom om att bedriva en ekonomisk politik som inte tänder nya inflationsbrasor eller försämrar vårt lands position i ekonomiskt hänseende. Från Centerns sida tar vi detta på allvar. Vi tar också aktivt vårt ansvar för dagens svårigheter i regering och riksdag. Valet 1994 kommer i mycket att handla om en trovärdig politik för investeringar och arbete. Det gäller att kräva politiskt ansvar inte bara för dagsläget, som oppositionen så gärna vill göra, utan även för de försummelser som den socialdemokratiska regeringen under 80-talet gjorde sig skyldig till och som bidragit till det svåra arbetsmarknadsläge som vi nu har i Sverige. Jag vill nämna några punter i detta sammanhang. Det gäller för det första eftervården efter devalveringen 1982, för det andra 80-talets spekulationsekonomi och för det tredje fortsatta felaktiga åtgärder trots att det fanns klara och tydliga signaler om en nedgång i ekonomin. Av detta har vi i Centern dragit den lärdomen att det nu krävs en fast finans och penningpolitik som inte på kort tid förbrukar den återhämtning som redan har skett i svensk ekonomi och som har goda förutsättningar att drivas vidare. Investeringarna i näringslivet måste öka, och samtidigt måste de offentliga utgifterna minskas. Detta kan och måste ge underlag för skapandet av nya jobb, även inom den offentliga sektorn. Vi kommer inom denna att möta ett stort vårdbehov. Till följd av befolkningstalens utveckling kommer vi längre fram också att få tillgodose ännu större behov av vård. Aldrig tidigare har det satsats så stora resurser mot arbetslösheten som just nu. Diskussionen tidigare i dag har till stor del handlat om de arbetsmarknadspolitiska insatserna och deras fördelning. Självfallet kommer Centern att arbeta för att den offensiva arbetsmarknadspolitik som regeringen inlett också fullföljs. Det är intressant, fru talman, att notera att när vi riksdagsmän från Skaraborgs län träffade vår länsstyrelse och bl.a. länsarbetsdirektören, chockade denne oss -- som han själv sade -- med att för första gången säga att man på arbetsmarknadssidan såg mer positivt på utvecklingen än vad regeringen gjort i sin finansplan. Det gällde investeringarna, antalet nyanmälda jobb och nedgången i antalet varsel. Det var små förändringar, men ändå med en en positiv inriktning. Länsarbetsdirektören tog också upp en annan fråga, som har diskuterats i dag, nämligen byggnadssektorn. Enligt uppgifterna i budgeten förväntas en stor nedgång, som på sina håll närmar sig vad som motsvarar det antal lediga lägenheter som behövs för en normal årsomsättning. Men det krävs också reparationer samt om och tillbyggnader, åtgärder som har diskuterats tidigare här i dag. Vi har också från Centerns sida observerat detta och har i flera motioner väckt förslag som vi kommer att diskutera under riksmötets fortsättning. Eftersom det i detta avsnitt av debatten, fru talman, hämtas många exempel från de egna länen, vill också jag göra det i detta sammanhang. En nedgång i antalet arbetstillfällen i Skaraborgs län beror på ett ganska samfällt riksdagsbeslut, nämligen om nedläggning av flygflottiljen F 6 i Karlsborg. Regeringen har under fjolåret placerat Karlsborgs kommun i tillfälligt stödområde, vilket har givit positiva effekter. Det behövs emellertid ytterligare medel. En ytterligare förutsättning är att turismföretag får ingå bland de företag till vilka särskilt stöd kan lämnas. Vi har tagit upp detta i riksdagen, och jag hoppas att riksdagen skall ta sitt ansvar för nedläggningsbeslutet, i linje med vad som uttalades i samband med att det fattades. En annan fråga som starkt berör Skaraborgs län är jordbrukets utveckling. Det har i början på denna vecka lagts fram en rapport som visar att en mycket stor andel av skaraborgarna är beroende av jordbruket. Det krävs en jordbrukspolitik och resultat av EG-förhandlingarna som inte slår undan grunden för en stor sysselsättningssektor. Med detta, fru talman, vill jag konstatera att den aktiva näringspolitik som inletts måste fullföljas. De kommande jobben finns till stor del i de små och medelstora företagen.

Fru talman! Jag skall i mitt inlägg ta upp bostadspolitiken och byggandet. Det låga byggande som är ett resultat av regeringens politik har nu lett till att hela byggbranschen befinner sig i en kris. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är nu uppe i 31 %, och lägger man till dem som är i någon form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, stiger andelen till 40 %. Den låga nivå som byggandet nu har nått är skadlig för landet. I nästa led drabbas byggmaterialindustrin, i nästa möbelindustrin osv. Mycket kunnande och kompetens försvinner nu i takt med avskedanden och konkurser. Det låga byggandet har fört oss till en klar bottennotering inom OECD-området även i detta sammanhang, något som kommer att leda till framtida överhettningar när byggbehoven ökar. Många försök görs från olika områden att försöka få regeringen att förstå det allvarliga i situationen. Byggnadsarbetarna och Byggentreprenörerna har skrivit till och uppvaktat regeringen i frågan, men ingen reagerar. Ingen i regeringen visar något ansvar. Ingen visar någon vilja att ta sig an problemen. Nu ser vi vådan av att vi inte har något bostadsdepartement, att ingen i regeringen har det direkta ansvaret. Den samlade uppfattningen från dem som i dessa frågor söker komma till tals med regeringen är: Det finns ingen att tala med. Ingen förstår dem. Ingen är intresserad. Bo Lundgren, som ansvarar för bostadsfinansieringen, har i alla fråge och interpellationsdebatter sedan 1991 bara skyllt på den förra regeringen. Detta blockerar all saklig diskussion. Generaldirektörerna för AMS och Boverket har tillskrivit regeringen om att få använda 2 1/2 miljard av AMS anslag som ej utnyttjats förra året, att användas till ROT-åtgärder. De har inte fått något svar på sin begäran. Ett positivt svar här skulle ge både jobb och bättre bostäder. Bådadera är angeläget. Jag hörde tidigare arbetsmarknadsministern säga att han är beredd att diskutera detta, men det har nu gått tre månader utan att någonting har hänt, och arbetslösheten ökar ytterligare. Frågan är hur lång tid som skall förflyta innan det blir något resultat av Börje Hörnlunds funderande. Byggandet väntas falla ytterligare under 1994 och 1995. Detta får enligt min uppfattning inte ske. Byggandet är en viktig motor i samhällsekonomin. Vad som nu behövs är en radikal omläggning av politiken på detta område. Bostadsbyggandet är för lågt. Vi bygger i dag motsvarande en tredjedel av behovet. Detta leder till bostadsbrist senare. Vi vill stimulera en ökning av bostadsbyggandet. Också ombyggnadsverksamheten förväntas minska, trots att stora dokumenterade behov finns. Miljonprogramsområdena behöver byggas om. Boverket har nyligen presenterat en inventering av ombyggnadsbehovet. Den visar att det finns 275 000 lägenheter byggda före 1951 som ej blivit ombyggda sedan dess. Det skulle motsvara ett ombyggnadsbehov på omkring 40 000 lägenheter per år. Vi vill satsa på detta. Den svenska befolkningen blir allt äldre. Det innebär ökat behov av äldrebostäder. Det behövs en kraftig utbyggnad av för äldre särskilt anpassat boende. Många befintliga äldrebostäder behöver byggas om för att motsvara tidens krav. Detta vill vi satsa på. Vi vill också satsa på renovering av dåliga bostadsoch skolmiljöer, renovera kommunala byggnader i övrigt, byta ut utslitna VA-ledningar, satsa på samlingslokaler m.m. Under den allmänna motionstiden har det från oppositionspartierna väckts motioner om ökad satsning på byggandet. Det bör nu finnas en majoritet här i riksdagen för en radikal ändring av den hittills förda politiken på detta område, en ändring som bryter regeringens handlingsförlamning. Även i regeringen ingående partier har nu signalerat att de tröttnat på regeringens politik på bostadsområdet och att ett brett ROT-program måste tas fram. Detta inger visst hopp om att vi här i riksdagen skall kunna få majoritet för ett sådant program. Det är önskvärt att denna fråga behandlas skyndsamt, med tanke på den akuta situation som råder inom byggandet.

Fru talman! Vi i norra Älvsborg har drabbats hårdare än de flesta av kraftiga personalminskningar i industrin. För att återskapa dessa jobb krävs därför en rad riktade insatser både för att utveckla befintligt näringsliv och för att skapa en ny struktur. Regeringen har varit passiv, och många regeringsförslag har direkt motverkat en positiv utveckling i vår del av landet. Det behövs därför en ny politik för fler jobb till norra Älvsborg. Vi socialdemokrater från valkretsen har därför i en motion krävt satsningar på utbildning, forskning, kommunikationer, ökat byggande, stärkt kommunal ekonomi och en satsning på att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. I Fyrstad uppvisar arbetslösheten bland de högsta talen i landet, med nästan 17 % utan jobb. Jag tycker att regeringen trots detta inte har tagit situationen på allvar. Jag menar att regeringen därmed sviker Fyrstad, som på några år har förlorat hela 14 000 arbetstillfällen. Som exempel på hur lätt regeringen tar på regionens problem vill jag nämna följande. När över 4 000 jobb på mycket kort tid försvann vid regionens största företag möttes de arbetslösa av hurtfriska uppmaningar om att starta eget. Så verklighetsfrämmande såg regeringen på de drabbades situation. När Fyrstad nu kräver att de pengar som Volvo skall betala tillbaka för Uddevallafabriken skall tillfalla regionen, säger Börje Hörnlunds närmste medarbetare att ''Fyrstad inte är värre drabbad än andra regioner''. Så litet vet arbetsmarknadsministern tydligen om situationen i vår region. När bilindustrin och dess underleverantörers behov av utvecklingsstöd blev allt större lade Per Så liten känsla och förståelse hade han för industrins behov. Vi socialdemokrater från regionen har i motioner föreslagit stöd för att tidigarelägga trafikinvesteringar i Fyrstad, öka byggandet, satsa på strategigruppen för industriell utveckling och ett Business and Innovation Centre, ge ökade resurser till vuxenutbildning, högskolan, forskningsprojekt samt att inrätta ett resurscenter för kvinnlig företagsamhet. Jag skulle vilja uppmana de borgerliga ledamöterna från regionen att stödja dessa offensiva förslag. Jag tycker att de är mycket avgörande för Fyrstads och Dalsland har ju särskilt stora behov av insatser som utvecklar deras näringsliv. Regeringens passivitet har drabbat landskapet. Ett exempel på detta är nedläggningen av den verkstadstekniska delegationen, som jag nämnde tidigare. I Dalsland är hela 40 % av de industrisysselsatta anställda hos underleverantörer. Därför hade den verkstadstekniska delegationens arbete varit viktigt. Därför är också projektet Bilkomponent i Västsverige särskilt viktigt. För att återskapa ett allsidigare näringsliv i Dalsland bör tjänsteföretag lokaliseras dit. Det behövs upprustning av grusvägar och broar, riksvägsstandard på hela 45:an genom Dalsland liksom förbättrad standard på Bergslagsbanan. Det behövs ökade möjligheter till högskoleutbildning på distans, bl.a. yrkesteknisk högskoleutbildning. Jag är också övertygad om att det finns stora möjligheter att utveckla turismen som en allt viktigare näringsgren. Dalsland har stora tillgångar genom sitt unika sjösystem och sin orörda natur. Dalslands kanal, som är en hörnpelare i den dalsländska turismen, bör förklaras som riksintresse. Mittenälvsborg med sin omfattande byggmaterielindustri har drabbats särskilt hårt av att regeringen i praktiken har strypt byggandet i landet. För Alingsåsområdet är det därför nu dubbelt viktigt att satsa på ROT-projekt och ökat byggande i allmänhet. För att utveckla Mittenälvsborg krävs även satsningar på goda kommunikationer. Vi har i motionen nämnt satsningar som upprustning av Det är också viktigt att öka såväl ungdomars som vuxnas möjligheter till utbildning. En särskilt viktig satsning är den s.k. Teknikstugan i Alingsås. Den skall medverka till att intressera fler flickor för teknikutbildning. Fru talman! Till sist skulle jag vilja säga att norra Älvsborg har drabbats hårt av arbetslösheten. Men valkretsen har också mycket stora tillgångar i form av en framgångsrik industritradition. Den bärs upp av människor med mycket goda yrkeskunskaper. Men jag menar också att det behövs en ny politik för att ta tillvara de tillgångar som finns i vår hembygd.

Fru talman! Jag skall belysa situationen i Uppsala län samt de möjligheter som finns och de krav vi socialdemokrater har när det gäller att ta vara på dessa möjligheter. I slutet av förra året var 13 954 personer utan jobb i Uppsala län. Det är nästintill en fördubbling jämfört med situationen året innan. Av dessa var 24 % utan ersättning. De belastar därmed kommunernas socialbidragskonton. Närmare hälften har varit arbetslösa i mer än ett år och en tredjedel är långtidsarbetslösa ungdomar. Mot den bakgrunden kan vi självfallet inte acceptera att regeringen har gett upp i stället för att satsa på aktiva åtgärder för de arbetslösa. Byggnads avdelning i Uppsala län betalar i genomsnitt ut en miljon kronor om dagen i arbetslöshetskassa utan att ett enda byggjobb blir utfört. Det är ett enormt slöseri med samhällets resurser. 80 000 kr per arbetslös. Det betyder att det i ett läge då arbetslinjen behöver förstärkas finns 27 000 kr mindre per individ. Det är inte mindre utan mer resurser som behövs. personer. Denna nivå fick sedermera kraftigt minskas då de medel som behövde satsas inte sköts till. Innevarande budgetår ligger arbetsmarknadsutbildningen på en nivå av ca 2 000 Länsarbetsnämnden i Uppsala län har redan visat att man med den befintliga organisationen kan hålla utbildningar för betydligt fler personer än i dag. Vi anser därför att ytterligare medel skall satsas på arbetsmarknadsutbildning i länet så att åtminstone nivån 3 000 utbildningsplatser återigen kan ernås. Sedan 1989 finns det i Uppsala län en länsgrupp under namnet ''Kvinnor på landsbygden''. Ett av målen för gruppen är att starta ett permanent resurscentrum för kvinnor i länet med särskilda resurser för att lyfta fram kvinnors traditioner och arbete. I dagens kärva arbetsmarknadsläge, inte minst inom den offentliga sektorn där många kvinnor slås ut från arbetsmarknaden och går ut i arbetslöshet, krävs riktade insatser. Vi anser därför att verksamheten borde permanentas och breddas i sitt innehåll med inriktningen att nå även andra grupper av kvinnor. Uppsala län är ur befolkningsstatistisk synvinkel ett tillväxtlän. Med detta följer ett särskilt ansvar för att bostadsbyggandet hålls på en hög nivå. Det är dock inte fallet. Andelen outhyrda lägenheter hos allmännyttan är mindre i Uppsala län än i riket i övrigt. Nästan ingen produktion av nya lägenheter i kombination med en liten andel tomma lägenheter kan i en högkonjunktur komma att skapa stor bostadsbrist. Byggmarknaden har alltså rasat ihop till ett minimum. Nästintill halva byggarbetarkåren i Uppsala län är utan jobb. För att minska arbetslösheten bland byggnadsarbetarna och för att behålla kompetens och kunnande inom branschen tills bostadsproduktionen åter kommer i gång vill vi föreslå att det görs ytterligare satsningar på ROT projekt inom byggsektorn. Det finns ett mycket stort antal objekt i de bostadsområden som följde av miljonprogrammet. Uppsala län som länsstyrelsen låtit göra visar att det finns akut behov av upprustning och åtgärder för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer motsvarande ca 40 miljoner kronor. Det skulle ge ca 10 000 dagsverken. Inköp av nödvändigt material skapar också indirekt viktiga arbetstillfällen inom bl.a. byggmaterielindustrin. Det finns viktiga projekt i bruksorterna i Norduppland -- t.ex. i Karlholm, Byggnadsarbetarna i Enköping har också kartlagt behovet av reparationer och ombyggnader inom sitt område. Fru talman! Med det redovisade har jag tagit fram de problem med arbetslöshet som vi har i Uppsala län. Jag har också visat vilka angelägna behov som vi socialdemokrater kräver att samhället satsar sina resurser på, så att fler arbeten skapas i Uppsala län.

Fru talman! Stockholms stad och Stockholms län har i dag den högsta arbetslösheten någonsin. I vårt område finns över 85 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. Över 30 000 av de arbetslösa är ungdomar under 25 år. Vi har tidigare vant oss vid att Stocksholmsregionen har en arbetsmarknad som ständigt efterfrågar arbetskraft. Många tycks tro att detta förhållande alltjämt är rådande, men det är numera en ren myt. Jag har nyss nämnt de höga siffror för arbetslösheten som visar att Stockholmsområdet ligger alldeles i närheten av riksgenomsnittet. Det är en ny upplevelse i dessa områden. Befolkningen här kräver åtgärder för att få i gång arbetsmarknaden igen. I slutet av 60-talet och under första delen av 70-talet utlokaliserades ett stort antal tjänsteföretag från Stockholm till olika delar av övriga landet. Det betydde att städer som Jönköping, Norrköping och Samtidigt åderläts förstås Stockholm i motsvarande grad. Det kunde till nöds accepteras, eftersom arbetsmarknaden här hade stor växtkraft. Även vid de återkommande nedgångarna i ekonomin klarade sig Stockholmsområdet ganska hyggligt. Skattebetalarna i Stocksholms stad och i länet bidrog genom skatten till utflyttningarna av de statliga företagen, trots att åtgärderna inte var okontroversiella i alla sammanhang. De flesta länder ser normalt ett växande huvudstadsområde som en värdefull tillgång som också påverkar tillväxten i landet i övrigt. I dag är alltså Stockholmsområdet i fråga om arbetslöshet jämställt med andra regioner. Så till vida har regeringens politik medfört en negativ utveckling. Arbetslösheten fortsätter att öka. Vi har försökt att på olika sätt få regeringen att medverka till en arbetsmarknadspolitik där Stockholmsproblemen beaktas på samma sätt som problem i andra regioner. Men i regeringen finns ingen som lyssnar. Det är framför allt på två betydande områden som kritiken mot regeringen står särskilt stark. Samtidigt som arbetsmarknadsläget i storstaden är svårt delar staten ut pengar för att flytta arbetstillfällen från Stockholm till andra delar av landet. Ett företag i Bromma som ansåg att vinstmarginalerna började bli väl knappa har t.ex. fått stöd för att flytta en del av verksamheten till en annan del av landet. Skattebetalarna tvingas betala Företagen har självfallet rätt att flytta både till och från Stockholmsområdet. Men det avgörande skall inte vara att staten bidrar med ett antal miljoner. Det skall vara en ut respektive inflyttning som inte förändrar konkurrenskapaciteten mellan de olika företagen. Ett annat område är bostadsmarknaden. Alla prognoser med inriktning på sekelskiftet som finns visar att det föreligger en stark efterfrågan på nya lägenheter. Trots vetskapen om detta närmar sig bostadsbyggandet i vår region nollpunkten alltmer. Ungefär 40 % av byggjobbarna är utan jobb. Andra återigen är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med den upphöjdhet som regeringen intar i denna fråga finns det små möjligheter att vinna gehör för ökade insatser. Regeringen borde först ställa sig frågan varför bostadsbyggandet är så lågt, det lägsta sedan 1941. Vi hör allt som oftast regeringens företrädare berätta om den låga inflationen, den låga räntan och de lägsta produktionskostnaderna på långliga tider. Ändå är det ingen som vågar bygga. Vad är orsaken? Det är ingen svårighet att sätta fingret på den ömma punkten. Det är den nya bostadsfinansieringen som infördes efter regeringsskiftet 1991 som är den helt primära orsaken. Byggfolk av alla kategorier, från företagare till byggjobbare och kreditinstitut, vågar inte längre lita på regeringen. Det är inte bara det att vi är på väg mot ständigt höjda boendekostnader, vilket gör att många utestängs från sin bostad därför att de inte kan betala de ständigt ökande kostnaderna, utan det saknas också en plan för det framtida bostadsbyggandet. Man litar inte på regeringen, man vet att de ekonomiska förutsättningarna efter hand kommer att ändras, och på de premisserna kommer aldrig bostadsbyggandet att sättas i gång. Slutligen, fru talman: Det har i den här riksdagen väckts massor av motioner om ett förstärkt ROT program. Det är nu omöjligt för regeringen att låta bli att för riksdagen lägga fram ett förslag om ett förstärkt ROT-program. Här finns nämligen en klar majoritet som ånyo tvingar regeringen att ta ett initiativ, precis som riksdagen tvingade regeringen

Fru talman! Det sägs att man inte kan gå ur en kris med samma tänkande som när man gick in i den. Det gäller i vart fall människor. Krisen måste förändra. Jag tror att detsamma gäller samhällen och ekonomier. Jag tror inte att dagens rekordhöga exportöverskott eller andra lösningar som regeringen har anvisat är lösningen på krisen med hög arbetslöshet i Sverige, lika litet som devalveringarna på 70 och 80-talen var det. De är mer att betrakta som smärtstillande medel som ger en frist, tid att söka nya, varaktiga lösningar. Jag ser emellertid inga tecken på att regeringen är inbegripen i ett sådant seriöst arbete med att tänka nytt, att finna nya vägar för att få sociala behov och resurser att mötas. När vi för drygt 20 år sedan i Sverige talade om kris, var det framför allt tillväxtens fysiska gränser som fokuserades. I dag rör krisen i lika hög grad den nya fattigdom som brer ut sig i arbetslöshetens spår, i Sverige och i Europa. Lågkonjunkturen har satt sökarljuset på tillväxtens sociala gränser, svårigheten att skapa ett samhälle där alla har plats, där alla är behövda, ett samhälle som är såväl dynamiskt och konkurrenskraftigt och gott för människorna att leva i. I måndags den här veckan samlades ett antal ledande forskare och chefer inom miljö-, ekonomioch biståndsområdet för att diskutera konkurrensens gränser, ''limits to competition'', och den rapport med samma namn som den s.k. Lissabongruppen hade skrivit. Det var en politiskt inte särskilt homogen församling, men slutsatserna var ändå ganska entydiga. Marknadskrafter och konkurrens är inte lösningen på de stora och avgörande utmaningar som världssamfundet står inför -- miljö, fattigdom, arbetslöshet och växande sociala klyftor. Slutsatsen blev att det behövs mer av reglering och lagstiftning för att problemen skall kunna lösas. Marknaden är inte heller lösningen på Sveriges problem. De recept som den här refererade OECD-rapporten förespråkar har bidragit till att leda Europa in i massarbetslöshet och fattigdom. Jag tror att man kan säga att den svenska krisen framför allt är social och politisk. Allt färre personer kan producera alltmer, och en stor del av det som vi konsumerar kommer att kunna produceras billigare och bättre någon annanstans. Andra tar över den produktionen, och de skall ta över om de, t.ex. Östeuropa, skall ha en chans till goda levnadsvillkor i framtiden. Sveriges enda möjlighet är att vi blir bra på att producera och sälja det som vi har eller kan skaffa oss särskild kompetens för. Det är kompetens, kunskap, som skapar konkurrenskraft i morgondagens ekonomi. Det gäller också individerna, inte bara samhällen. Vi behöver inte oroa oss för de välutbildade, de rörliga. De kommer att behövas. Men var skall de lågutbildade få jobb? När man frågar sig var de nya jobben finns måste man fråga sig vilka behov människor har. Som jag ser det finns behoven i dag framför allt inom vård, utbildning, omsorg, kultur, fritid och miljö -- tjänster som riktar sig till individer och hushåll. Det finns två helt olika sätt att tillgodose dessa behov. Det ena är ökade löneskillnader, som gör det möjligt för dem som tjänar bra att köpa de tjänster som de lågt avlönade utför. Det betyder ett samhälle som alstrar fattigdom och utslagning. Det är det slags samhälle som Clintonadministrationen i USA i dag kämpar för att komma ur. Den andra vägen är att finansiera angelägna tjänster skattevägen, det som hittills har varit den svenska modellen. Frågan är hur vi skall ha det i framtiden. Behoven växer. Samtidigt är statsskulden över 1 000 miljarder och de årliga budgetunderskotten runt 200 miljarder. Det går inte att skapa ett gott och socialt välfungerande samhälle utan kompromisser mellan hög produktivitet och sociala behov. För att få en rimlig fördelning måste åtminstone en del av denna kompromiss uppnås genom skatterna. Men det behövs också nytänkande, en annan social organisation och en mobilisering av det s.k. civila samhället genom kooperativ, folkrörelser, m.m. Industrin, byggandet och de industrinära tjänsterna kommer nämligen inte att klara av att suga upp mer än en del av de 600 000 arbetslösa. Min pessimism när det gäller varaktiga lösningar av arbetslöshetskrisen är så stor, att jag inte ens vill avfärda diverse s.k. pigförslag utan vidare. Jag tror inte att det är avdragsrätt för hushållstjänster som kommer att ge oss klassamhället åter, utan det är snarare arbetslöshet och inlåsning av människor i lågavlönade yrken utan möjlighet att ta sig ur, t.ex. I stark sammanfattning tror jag att de viktigaste bidragen till krisens lösning finns att söka enligt ungefär följande linjer. Det politiska samarbetet över nationsgränserna måste fördjupas. Det handlar om en ekonomisk politik som skapar jobb men också om fördelningspolitikens förutsättningar i form av skatter och social minimilagstiftning. Det behövs också kraftfulla insatser för kompetensutveckling. Bristen på initiativ och förslag från regeringen förvånar. I de socialdemokratiska motionerna till riksdagen finns många konkreta förslag. Jag tror att det skulle behövas en ny historisk kompromiss på svensk arbetsmarknad, en återhållsamhet när det gäller lönerna i utbyte mot kompetenshöjning på bredden. Det räcker inte med att satsa på eliten när det gäller kompetens. Det behövs en samverkan mellan fack, arbetsgivare, regering och riksdag för att åstadkomma både volym och kvalitet i utbildningen. Dessutom: Många personer i utbildning skapar luckor för arbetslösa. Behovet av kompetenshöjning gäller inte bara löntagarna utan även företagen och företagarna. En del av Sveriges ekonomiska problem ligger i att företagen inte efterfrågar kompetens. Det är därför som Sverige snabbt har rutschat ner till tionde plats på Europas löneliga. Vi har fel struktur på vårt näringsliv. Jag tror också att vi måste...
Den medgivna tiden är tyvärr sedan länge passerad.
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Det är första gången jag står i den här talarstolen. Det kanske förklarar varför jag felbedömde tiden.

Fru talman! Jag kan konstatera att intresset för hur Stockholms läns 1,9 miljoner invånare har det inte finns hos de borgerliga på länsbänken. Det var ändå trevligt att arbetsmarknadsministern kom tillbaka till kammaren. Välkommen! Stockholmsregionen har många ansikten. I vår region finns de resursrika och starkaste människorna men även de fattiga och sköraste. I dag ökar den fattiga gruppen lavinartat. I slutet på året stod över 85 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är nästan lika många människor som det bor i Sundsvalls kommun. Av dessa är 30 000 ungdomar. I min hemkommun Nacka söker 2 756 personer arbete, och det finns 188 lediga jobb. Ingen annanstans i Sverige är skillnaden mellan människornas levnadsstandard större än i vår region. Här finns de HIV-smittade, här finns missbrukarna, och här finns de hemlösa -- men även de mest välmående och resursstarka i landet. Här finns också de mest slitna bostadsområdena -- men även de bästa boendemiljöerna för de lyckligt lottade med arbete och goda inkomster. För de senare finns det många möjligheter till personlig utveckling genom olika utbildningar och näringslivets olika personliga satsningar. Listan skulle kunna göras mycket längre. Ingen annanstans i landet är ojämlikheten och segregationen så påtaglig som här i Stockholmsregionen. Därför håller inte regeringens regionalpolitik, som tycks utgå ifrån att storstäderna har stora fickor som bara går att ösa resurser ur. Regeringens storstadsfientliga politik tar inte hänsyn till storstäderna och den verklighet som 1,9 miljoner stockholmare lever i. I vår region finns 19,4 % av Sveriges befolkning, och vi får ungefär Jag skall här visa på två områden där regeringens politik har fått förödande konsekvenser för vår region. Det statliga utlokaliseringsbidraget har fört med sig att flera företag har flyttat till glesbygden, vilket Oskar Lindkvist nämnde, trots att t.ex. Stockholms skärgård i flera avseenden kan likställas med den norrländska glesbygden. Det är inte rimligt, fru talman, att i en lågkonjunktur tömma storstadsområdena på industrier och företag. Det för bara med sig att man flyttar runt problemen. Regeringens skattepolitik ökar också klyftorna, som redan finns i Stockholmsregionen. Skatterna för hushållen, särskilt de sämst lottade, har höjts, medan regeringen sänker skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare. Segregationen ökar ytterligare. Jag kan bara med sorg i hjärtat konstatera att 24 % av de barnfamiljer som anlitar barnomsorg i min kommun Nacka i dag är beroende av socialbidrag. Detta beror på att taxor och avgifter har höjts sedan Carl Bildt började styra detta land. Det finns stora möjligheter att motverka den öppna arbetslösheten. Det finns alternativ till regeringspolitiken. Våra förslag bygger på att man redan nu börjar planera och skapa förutsättningar för en uppgång i konjunkturen. Det är nu vi skall investera i infrastruktur och byggsektor. Jag vill nämna några exempel på åtgärder som skulle kunna sättas i gång omedelbart. I dag har vi 0,2 % lediga lägenheter i länet. När konjunkturen förhoppningsvis svänger kommer t.ex. alla ungdomar, som i dag tvingas bo kvar hemma eller har tvingats flytta hem igen, att vilja ha en bostad. Vi har också lägenheter som behöver rustas. Ett annat exempel är lägenheter som behöver rustas och anpassas för äldre. Det är heller ingen hemlighet att många av våra kommunala lokaler behöver en ordentlig upprustning. Ett av de stora problemen som försvårar dessa åtgärder är kreditgivningen. Regeringen måste sätta press på bankerna och på AMS. I denna region har vi enats om att vi borde få låna en miljard för att få fart på ROT-sektorn. Det är ett krav som för övrigt alla partier har ställt sig bakom. Vi har inte blivit förskonade från arbetslöshet i Stockholm. Det är snarare tvärtom. Vi missunnar inte de län som får regional och arbetsmarknadspolitiskt stöd det stödet. Meningen är inte att regioner skall ställas mot varandra; det har vi inte råd med. Men vår region måste också få de resurser som behövs för att den skall kunna möta framtidens krav.

Fru talman! Väl fungerande kommunikationer är av grundläggande betydelse för att människor skall kunna leva och arbeta i hela landet. En bra infrastruktur är också en förutsättning för en god näringslivsutveckling. Tillgång till snabba och säkra gods och persontransporter, såväl inom landet som till marknaderna i Europa, är en del av ett sådant system. För att vi skall kunna uppnå detta föreslår vi socialdemokrater att en nationell plan för kommunikationerna skall utarbetas, liksom en strategi för ett miljöanpassat trafiksystem. Vi har också i våra motioner föreslagit ett antal åtgärder inom de olika trafikslagen för att minska trafikens miljöpåverkan. Anslagen till drift och vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar behöver ökas med sammanlagt 4,6 miljarder kronor. Detta skulle också skapa nödvändiga och värdefulla arbetstillfällen. Vi vill dessutom ge Luftfartsverket och SJ möjligheter att öka sina investeringar. En allt viktigare kommunikationsform är den moderna informationstekniken. Både av regionalpolitiska och miljöpolitiska skäl är den fortsatta utvecklingen av denna kommunikationsform av mycket stor betydelse. För att vi i framtiden skall ha ett väl fungerande, modernt kommunikationssystem krävs investeringar i kommunikationssystemet i storleksordningen 2 % av BNP. Det gäller vägar och järnvägar men också sjö och luftfart samt telekommunikationer, inklusive satsningar på den moderna informationsteknologin, som jag nyss nämnde. Investeringar i den storleksordningen måste naturligtvis ske så att de ger maximal samhällsnytta. Av den anledningen bör en kommission tillsättas för att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige. Till grund för arbetet bör ligga en samlad bedömning av 1988 års trafikpolitiska beslut; detta för att man skall uppnå en helhetssyn på gods och persontransporter, inklusive hamnar och sjöfart. De investeringar som vi nu gör skall vara inriktade på ett miljöanpassat trafiksystem som samtidigt bidrar till en ökad välfärd och tillväxt. I planen skall också ingå förslag till långsiktig finansiering av kommunikationerna. Tillgången till fungerande kommunikationer är i hög grad en fråga om välfärd och rättvis fördelning. I arbetet med att bygga upp det framtida kommunikationssystemet måste många avvägningar göras utifrån politiska utgångspunkter. Det finns därför all anledning att överväga en ny organisation för trafikverken och se över möjligheterna till politisk styrning. Fru talman! Jag vill avsluta med några ord om vägarnas betydelse för skogsindustrin. Skogsindustrin har en oerhört stor betydelse för Sverige som industrination och står för en avgörande del av landets exportinkomster. Därför är det oerhört viktigt att den svenska skogsindustrin kan vara med i främsta ledet vid utvecklandet av ny teknik och nya produkter. Om den svenska industrin inte kan vara det kommer vi snart att konkurreras ut av massafabriker och pappersbruk i tätbefolkade områden som har en helt annan tillgång till returfiber än vad den svenska massaoch pappersindustrin har. En satsning på ny och konkurrenskraftig miljövänlig teknik i skogsindustrin kräver färskt virke som råvara. Med den nya tekniken får det inte ta mer än högst två tre veckor från avverkningen till dess att det blir massa av virket. För att skogsindustrin skall våga satsa på den nya tekniken är det nödvändigt att det finns ett fungerande vägnät -- året om. Därför är det helt oacceptabelt att en stor del av vägnätet i skogslänen måste stängas under flera veckor varje år. Med hänsyn till skogsindustrins stora betydelse för landet är det av nationellt intresse att vägstandarden i skogslänen höjs, så att vägarna åtminstone blir farbara hela året.

Fru talman! Infrastruktursområdet är mycket brett, så man får välja en liten del av det hela. Jag hade tänkt tala litet grand om den långsiktiga sjöfartspolitiken. Det var med glädje jag såg kommunikationsministern komma in i kammaren, eftersom jag hade tänkt ställa en fråga på slutet. Internationellt råder helt nya strukturella förutsättningar för sjöfartsnäringen som generellt sett är gynnsamma för den svenska sjöfartsnäringen. Medlemskap i EU i kombination med ett förändrat svenskt synsätt på infrastrukturinvesteringar inom sjöfarten är också en viktig förutsättning för att den svenska ''hemmarelaterade'' Europasjöfarten skall kunna utvecklas positivt i framtiden. Om den gör det kommer det också att innebära att övriga verksamheter inom näringen får en betydelsefull hemmabas för sin rekrytering, produkt och marknadsutveckling. Den nuvarande osäkerheten kring den framtida sjöfartspolitiken inom EU, i kombination med de gynnsamma internationella ramförutsättningarna, understryker snarare behovet av att vi från svensk sida formar en egen politik med ett europeiskt perspektiv -- detta i syfte att kunna påverka den framtida sjöfartspolitiken inom EU och den internationella utvecklingen. Denna sjöfartspolitik skall självfallet också gynna en svensk handelsflotta under svensk flagg. Det är i dessa perspektiv som utformningen av en svensk näringspolitik för sjöfarten och behovet av infrastrukturella satsningar inom sjöfartsområdet bör ses. Det betyder att det finns skäl att se på de svenska sjövägarna och hemmasjöfarten i ett framtida, europeiskt perspektiv. Det finns också skäl att se på integrationen mellan land och sjötransporter, på forskningen om sjöfartens infrastruktur och anslag till denna, herr minister, samt på utbildning som exempel på områden för ökade svenska investeringar i sjöfartens infrastruktur. Man bör studera hamnoch stuveriverksamheten i ett totalsvenskt perspektiv, fru talman. Med det menar jag att det ju finns vissa stuverimonopol som kan vara besvärande. Jag vet att herr kommunikationsministern har svarat på frågor om detta här i kammaren vid ett tidigare tillfälle för några månader sedan. I en öppen värld och i ett öppet Europa måste Sverige se till sina egna intressen först och främst. Det måste till en nationell samling kring sjöfartsnäringens problematik. Svensk sjöfart är inte bara en fråga för de ombordanställda; det är en bransch som består av 60 000 personer. Fru talman! Låt oss inte tappa dessa arbetstillfällen till andra länder! Vi måste se om vårt eget hus i ett öppet Europa. Vi har märkt en krismedvetenhet hos inblandade parter och en ökad vilja att ge problemen i svensk sjöfartspolitik en långsiktig lösning till nationens bästa. Vi tycker att regeringen snarast borde tillsätta en brett sammansatt parlamentarisk kommitté med inkallade experter från t.ex. rederier, hamnar, stuverier, mäklare, varv, utrustningsleverantörer, sjöfartsjurister, cateringverksamhet, sjöfartskonsulter, sjöfartsutbildare och berörda fackföreningar. Kommittén skall lägga fram förslag på hur den svenska sjöfartsnäringen bör se ut på lång sikt för att den verkligen skall hålla. Vi vet ju hur det kan bli med majoritetsskiftningar i denna kammare. Vi kan aldrig få en redare att investera i fartyg och sätta dem under svensk flagg om han inte vet hur det blir med hans ägodelar. Eftersom herr ministern är här kan jag kanske få ställa en fråga. Visserligen har jag redan varit uppe på Kommunikationsdepartementet och föredragit detta litet grand. Halvpositiva signaler har då kommit. Men eftersom ministern alltså är här frågar jag ännu en gång om ministern kan se positivt på gjorda vädjan från en ringa parlamentariker. Det handlar alltså om huruvida vi kan få till stånd en parlamentarisk kommitté som kan komma med en långsiktig lösning beträffande den svenska sjöfartspolitiken, så att denna verkligen blir hållbar.

Fru talman! De största satsningarna inom Kommunikationsdepartementets område under de kommande åren gäller två områden: vägar och järnvägar. De trafikpolitiska ståndpunkter som Vänsterpartiet bygger sina krav och motionsförslag på kan sammanfattas på följande sätt. Kommunikationsstrukturen måste förändras i grunden för att miljön skall kunna räddas, samtidigt som kommunikationsbehoven tillgodoses. Därför måste en långsiktig samhällsplanering bidra till ett minskat behov av gods och persontransporter. Varje trafikslag bör bära sina egna samhällsekonomiska kostnader. Frågan om en fungerande kollektivtrafik är en viktig jämställdhetsfråga. Det är inte alla vuxna individer som har tillgång till bil. Kvinnor, äldre, barn och ungdomar har större behov av en fungerande kollektivtrafik. Spårbundna trafiksystem och miljövänliga sjötransporter skall prioriteras. Vägtrafiken, framför allt tunga landsvägstransporter, och flygtrafiken måste minskas. Järnvägsnätet måste byggas ut och rustas upp så att de behov som Banverket har redovisat blir tillgodosedda. Regeringen och riksdagen måste aktivt verka för en svensk medverkan i en samordnad alleuropeisk järnvägspolitik. Som ett led i detta arbete behövs det ett nordiskt nät för snabb och höghastighetstågen. Regeringens kommunikationspolitik är tvetydig och brister i ett längre tidsperspektiv. Kännetecknande för regeringens kommunikationspolitik är att man å ena sidan vill höja bensinskatter och å andra sidan planerar att bygga nya motorvägar. Å ena sidan vill man minska kväveoxidutsläppen. Å andra sidan vill man bygga Öresundsbron, vars trafik kommer att generera ökade koloxidutsläpp. På punkt efter punkt är det tydligt att det är starka särintressen, såsom bil och oljeindustrier samt byggföretag, som styr regeringens kommunikationspolitik. Vad som saknas är en samordning av olika trafikslag -- järnvägar, vägtrafik och, inte minst, sjöfart. Investeringar i hamnar, samordning av terminaler och utveckling av kust och insjöfartstrafik finns inte heller med någonstans. När det sedan gäller järnvägssatsningar har man från regeringens sida skrutit med den stora Mälarbanesatsningen. Frågan är egentligen: Kommer tidtabellen att kunna hållas när det gäller Mälardalen? Troligtvis inte. Denna osäkerhet sprider sig nu när man går ut och säger att SJ skall bolagiseras. Vem skall då investera i tågmateriel? Det går ju inte att å ena sida bygga ut järnvägstrafiken när man å andra sidan inte vet vem som skall trafikera järnvägen. Därför blir det troligtvis en brist i investeringarna när det gäller tågmateriel. Beträffande vägar och broar befinner vi oss i exakt samma situation som när det gällde Öresundsbron. Först kommer man att fatta beslut om vägar och broar. Sedan skall man göra en miljökonsekvensutredning. Vi har typfallet i regeringens proposition när det gäller Dennispaketet. Det riktas förödande kritik från flera remissinstanser som ställer sig tvivlande till miljöinsatserna. Men pengar har anslagits. Troligen kommer projekten att genomföras. Likaså riktas det kritik från flera andra håll. Det finns inte något samband mellan folklig förankring och de investeringar i vägar och broar som skall göras. Åtminstone de ledamöter som sitter med i trafikutskottet har fått en propå. Det gäller Byfjordens intresseförening. Man har ett citat från Svenska Dagbladet som jag tycker är ganska bra: ''Om det gällde att till varje pris hålla cementproduktionen och caterpillarna i gång skulle vi lika gärna kunna bygga pyramider, effekten på näringslivet och tillväxten skulle bli ungefär densamma.'' Det är en ganska förödande kritik som riktas mot de här gigantiska vägsatsningarna. Nu tycks det också gå en sorts bolagiseringsvåg genom Kommunikationsdepartementet utan någon som helst analys och konsekvens. Om man vore ärlig -- och det skall man kanske vara när man talar om moral och etik -- skulle man tala om att det här först och främst är en ideologisk fråga. Sedan vänder jag mig direkt till kommunikationsministern. När det gäller Vedabron har det framkommit att det kommer att bli stora problem med avisningen av brovajrarna. Troligtvis kommer man att bli tvungen att ha eluppvärmda vajrar. Vilka kommer kostnaderna att bli? Det verkar som om Kommunikationsdepartementet så att säga har gjort något illa. Det enda man skall arbeta med är ju en nollösning. Det skulle vara roligt om det kom en pluslösning från Nu talas det också om datamotorvägar. Det måste vara litet pinsamt om statsministern, som det verkar, måste ta hand om detta för att man skall komma till rätta med datamotorvägarna. Detta borde ha kommit från Kommunikationsdepartementet. Men man får väl vara tacksam för att det kommer från något håll.

Fru talman! Jag har med stort intresse tagit del av oppositionens motioner på kommunikationsområdet. Jag har också med stort intresse lyssnat på Karl-Erik Persson, som sade några saker här som jag måste kommentera. Han sade att det inte finns någon folklig förankring beträffande de investeringar som nu skall göras i järnvägar och vägar. Fru talman! Detta är ett mycket anmärkningsvärt uttalande med tanke på det beslut som denna kammare fattade den 8 juni och som var det första i sitt slag. Det var visserligen något tumultartat i kammaren just den natten. Jag vet inte hur Karl Erik Persson hade det. Vid nämnda tillfälle lade Sveriges riksdag fast vilka vägar och järnvägar som skall utgöra de nationella stråken i vårt land. Sedan dess har Vägverket och Banverket bearbetat det inriktningsbeslut som riksdagen fastställde. För några dagar sedan inkom förslag till departementet om hur detta konkret skall genomföras i form av en tioårig investeringsplanering. Jag tror faktiskt att Karl-Erik Persson där har tagit grundligt fel, liksom han gjort på många andra punkter. Jag skall återkomma till några av dem litet senare. När jag läser oppositionens motioner konstaterar jag att mina vänner inom socialdemokratin återigen slår in öppna dörrar. Allt det som man vill ha är faktiskt redan på gång. Investeringarna -- inklusive de avgiftsfinansierade projekten när det gäller vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och telekommunikationer -- kommer faktiskt att överstiga de planeringsramar som ni talar och motionerar om. Enbart Telia, som numera bara är en av ett flertal teleoperatörer i vårt land, kommer att investera i storleksordningen 70 miljarder kronor under tioårsperioden. Det kan bli mera när användningen av de nya teletjänsterna på allvar kommer i gång. Alla Telias investeringar betalas av dem som ringer, inte över statens budget. Det vore naturligtvis befängt att ge Telia en tioårig planeringsram. Innan bläcket ens torkat när det gäller en sådan plan skulle förutsättningarna ha förändrats så mycket att planen i praktiken var värdelös. Planekonomin har spelat ut sin roll även inom telekommunikationerna. Teknikutvecklingen på detta område går så svindlande snabbt att det inte finns möjlighet att planera i detalj. Det finns, som jag sade, en mycket stor investeringsbudget och det som ingår i den genomförs med konsekvens. Som bekant offentliggjorde statsministern i måndags en bred nationell satsning för att öka användningen av informationsteknologi, framför allt sådan som utnyttjar telekommunikationer. När det gäller själva telenätet har vi i Sverige faktiskt de allra främsta möjligheterna i världen att ta till oss den här tekniken. Det gäller det legala ramverket genom telelagen, som faktiskt gör Sverige till den mest öppna telemarknaden i Europa. Det gäller tillgången på den viktigaste utrustningen för att kunna utnyttja tjänsterna, nämligen persondatorn. Sverige har en mycket hög tillgång och användning per capita. Men det finns några områden där vi ligger rejält på efterkälken. Det gäller framför allt inom utbildningsväsendet. Dataanvändningen inom grundskolan, gymnasiet och med vissa få undantag högskolan är direkt bristfällig. Detta trots att skolan när den i många kommuner drabbas av stora besparingskrav skulle kunna spara väldigt stora summor samtidigt som undervisningen förbättrades om man rätt kunde utnyttja den nya informationsteknikens möjligheter. Utöver att få samhället att fungera gäller det pensionerna, omvårdnaden av de äldre och miljöskulden. Även när det gäller den offentliga förvaltningen, sjukvården och nätverk av småföretag finns det stora möjligheter att effektivt utnyttja informationsteknologin och telekommunikationer. Det fordras faktiskt krafttag inom respektive departement för att vi skall komma till rätta med de uppenbara svagheter som finns. Här har varje ansvarigt statsråd en viktig uppgift när det gäller att gripa sig an de enorma utmaningar som man möter inom respektive område. Inom vårt departement, kommunikationsdepartementet, arbetar vi nu på att ytterligare snabba på spridningen av de s.k. påoch avfarterna på de elektroniska motorvägarna. Inom den närmaste tiden är det framför allt inom två områden som tekniken utvecklas mycket snabbt. Det ena är möjligheten att via det vanliga telenätet knyta ihop datorer med avancerad kommunikation. Den persondator som nu står på mitt bord på departementet har fått ett kretskort och en kamera. Den kan knytas ihop med en liknande dator var som helst i hela världen. Då kan jag se den jag talar med och överföra bilder, kartor och diagram samtidigt som jag interaktivt arbetar med materialet tillsammans med den person som jag talar med i andra änden av tråden. Detta är inte bara möjligt för mig. Alla de som har AXE-anslutning -- och det är i dag ungefär två tredjedelar av alla abonnenter -- kan få tillgång till den här tekniken via det vanliga telenätet. Det är heller inte så svindlande dyrt, särskilt inte om man jämför med vad det kostar att resa långa sträckor. Jag tror att den här tekniken faktiskt kommer att förändra arbetslivet i grunden. Jag tror att vi kommer att fortsätta att resa, visst kommer vi att göra det, men på ett annat sätt. Det blir mer för att träffa människor och lära känna nya människor och kanske mindre för ett rutinarbete med dem som vi redan känner. Det andra området är publik elektronisk post. Vi hörde häromdagen att statsministern nu kan utväxla elektronisk post med president Bill Clinton. Det är naturligtvis en mycket viktig symbolisk sak, men kanske inte det allra viktigaste. 170 000 människor i Sverige har tillgång till den publika elektroniska posten. Men användningen är ännu alltför liten och blygsam. Jag kan ta ett exempel. Banverket, som för övrigt har landets näst största telenät -- fiberoptiknätet som ligger i våra järnvägar -- har nu också skaffat sig elektronisk post. Varje tjänsteman vid verket kan nu nås på sammma sätt som exempelvis president Clinton nås av användare över hela världen. Praktiskt innebär detta att den demokratiska förankringen av Banverkets planer kan snabbas upp. När länsstyrelser och kommuner ansluts kommer man att kunna utväxla ritningar och beräkningar betydligt snabbare än i dag. Inom mitt departement planeras också ett antal ytterligare åtgärder för att öka tillgängligheten till publik elektronisk post. Avregleringen i kombination med små företag är dock inte alltid utan problem. Två branscher där finansiering med hjälp av statliga lönegarantier och obetalda skatter på ett väldigt allvarligt sätt påverkat konkurrensen är inom taxi och åkerinäringen. På många orter har en ärlig företagare som betalar alla de skatter och avgifter som lagen föreskriver väldigt svårt att klara sig. Regeringen kommer därför inom kort med en proposition om den yrkesmässiga trafiken för att ytterligare ta itu med de här problemen. Vi gör det inte, som vissa branschföreträdare har gett uttryck för, för att försvåra för branschen att verka. Vi gör det för att en ärlig företagare skall få en sportslig chans att konkurrera på lika villkor med dem som skor sig på samhällets skyddsnät. Det är de som fuskar som tvingar fram åtgärder. När känslan för etik och moral luckras upp inom delar av en bransch måste staten reagera, även om det kan medföra olägenheter och merkostnader också för de ärliga.

Fru talman! Kommunikationsministern är orolig och bekymrad över hur jag har det. Jag brukar försöka ordna så att jag har det ganska bra. Jag vet att kommunikationsministern har stora svårigheter att lyssna. Det får jag väl leva med. Jag sade inte att jag var emot alla investeringar. Om kommunikationsministern har läst oppositionens motioner, som han skröt med, borde han ha sett att Vänsterpartiet inte är emot alla investeringar. Det är riktigt spännande att vara med och ställa frågor till kommunikationsministern. Man kan få svar på helt andra frågor. Det är faktiskt roligt. Det här har jag bevis på. Jag ställde en fråga i kammaren om Öresundsbron och fick reda på hur fort man kunde färdas från Göteborg till Köpenhamn och hur fort man kom till Hamburg. Den frågan ställde jag aldrig. Vårt förslag när det gäller tele och datakommunikationerna har vi fört fram i flera motioner. Det måste faktiskt vara litet pinsamt. Det ligger under Kommunikationsdepartementets område. Nu har det gått så långt att statsministern tycks sätta sig i ledningen för detta. Det tycker jag är bekymmersamt. När vi träffas inom trafikutskottet borde vi faktiskt försöka ta tag i de här problemen. Jag tror också att det här är den framtida satsningen om vi skall ha ett levande Sverige där alla orter har möjlighet till kommunikationer. Det är en del av den utveckling vi har. Det var kanske lika bra att vi satsade mer pengar på det här än på att bygga nya gigantiska motorvägar, som den befolkning som bor runt de här platserna egentligen inte vill ha. Det var det jag menade.
Fru talman! Karl-Erik Persson tycker att det är bekymmersamt att statsministern ställer sig i spetsen för det här nationella initiativet. Jag vet inte om han har hört talas om president Bill Clintons och vice president Al Gores initiativ. Detta är ett motsvarande sektorsövergripande initiativ som berör en mängd olika sektorer. Det rör inte alls enbart kommunikationssektorn. Det berör utbildningssektorn. Det berör Näringsdepartementets område. Det berör Finansdepartementets område i dess egenskap av dataansvarigt departement. Vi tycker att det är helt naturligt att statsministern har tagit detta initiativ och att vi närmast berörda statsråd är med i det arbetet. Vi har organiserat arbetet på vårt departement. Tillsammans med de generaldirektörer som är berörda har jag bildat ett råd för att hantera frågorna inom vårt område. Det gäller Telia och Posten. Posten är en oerhört viktig kontaktyta mot svenska folket och kan bli en ny möjlighet att skapa ökad trafik i de elektroniska motorvägarna. De existerar faktiskt, Karl-Erik Persson. Det är mest trafiken som saknas. Den skall skapas genom bl.a. detta nationella initiativ. Jag har läst Vänsterpartiets motion. Jag blir litet förvånad. Ni vill minska byggandet av vägar med 2 miljarder. När man hör Karl-Erik Persson kan man tro att ni vill stryka bort allt som har att göra med de stora vägsatsningarna, men det är alltså marginellt. Det är 2--3 % i marginalen som ni vill ändra på. Ni vill öka underhåll av vägar och järnvägar, också marginellt. Det är små förändringar, men orden är ganska stora.
Fru talman! Det var ytterligare en konstig replik av kommunikationsministern. Statsministern var ju tvungen att ta itu med dessa problem. Det verkar som att Kommunikationsdepartementet inte orkar med denna satsning. Det här är ingen ny teknik. Vi använde den i Ljusnansberg redan i början av 80-talet. Tyvärr fick vi ingen hjälp, och dataskolan där med den teknik som kommunikationsministern beskriver gick omkull. Jag känner faktiskt inte Bill Clinton men har sett honom på bild. Jag vet inte om vi skall föra in honom i den här debatten. Han kanske skulle kunna göra en insats för departementet om han vore här, men nu är han tyvärr inte här. Kommunikationsministern ondgör sig över att vi vill dra ner med 2 miljarder kronor investeringar i nya vägar. Men vi vill faktiskt satsa dessa pengar på underhåll av de vägar som vi redan har i dag och där Vägverket sätter upp skyltar med varning för spårig vägbana. Man har ingen möjlighet att upprätthålla underhållet. Det tycker jag faktiskt är ett slöseri med pengarna och en dålig investering. Det ökar inte trafiksäkerheten. Det finns faktiskt ställen med 6--7 cm spår i vägbanan. Alla som åker bil någon gång vet vilka konsekvenser det kan få om vi t.ex. får vatten på dessa vägar. Jag tycker inte ministern skall ondgöra sig över att vi vill satsa pengar på sådant.
Fru talman! Karl-Erik Persson uppehåller sig vid att det är bekymmersamt att Kommunikationsdepartementet inte skulle ha orkat med satsningen på informationsteknologin. Sanningen är den att det som har med informationsteknologin att göra på Kommunikationsdepartementets område ligger främst i världen. Vi har byggt ut fiberoptiknätet i Sverige. Vi har avreglerat. Vi har en telelag som gör det möjligt för alla operatörer som är intresserade av den verksamheten att komma i gång. Nog sagt om detta. Jag är imponerad av att Vänsterpartiet vill omfördela 500 miljoner kronor till ökat vägunderhåll. Man skall kanske påminna sig, fru talman, om att det sedan sommaren 1991 har satsats på länsvägar och länsjärnvägar, utöver ordinarie anslag, över 5 000 miljoner kronor, alltså 5 miljarder. Det är naturligtvis välkomna pengar, men jag tycker att orden inte står i någon rimlig proportion till de förslag som ni kommer med.
Fru talman! Karl-Erik Persson sade att kommunikationsministern har svårt att lyssna. Jag kan konstatera att antingen jag eller kommunikationsministern har svårt att läsa. Mats Odell säger att han har läst våra motioner och menar att vi socialdemokrater slår in öppna dörrar i våra motioner. Han säger att det vi föreslår redan har föreslagits av regeringen i propositionen. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Under t.ex. anslaget för drift och underhåll av statliga vägar föreslår vi drygt 4,1 miljarder mer än regeringen. Är det så som kommunikationsministern säger, att regeringen också föreslår dessa pengar, är det naturligtvis glädjande. Då får man utgå från att pengarna kommer i kompletteringspropositionen. Det känns oerhört bra att ha fått ett sådant besked.
Fru talman! Jag talar alltså om de totala planeringsramarna under perioden framöver. Där talar Socialdemokraterna om 200 miljarder, inklusive tele, flyg och sjöfart. Med de investeringsplaner som finns -- dels de som beslutats av riksdagen med finansiering genom antingen direkta anslag eller lånegarantier för avgiftsfinansierade projekt som Öresundsförbindelsen och storstadspaketen, dels de som ingår i Telias investeringsplan för de kommande tio åren -- är vi uppe i dessa 200 miljarder. Det är vad jag sade.
Fru talman! Det förklarar det hela något. Tydligen är det fortfarande stora skillnader i de pengar som vi vill satsa på drift och underhåll av statliga vägar. Då blir man genast litet dystrare. Om kommunikationsministern hade kommit några minuter tidigare till kammaren än vad han gjorde, hade han hört mitt inlägg. Där redogjorde jag för situationen för skogsindustrin, där man är oerhört bekymrad över att det faktiskt inte alltid finns vägar som det går att använda året om. Det vore oerhört värdefullt om man kunde få en höjning av anslagen till drift och underhåll av vägarna, så att de åtminstone går att använda hela året.
Fru talman! Som jag sade i min replik till Karl-Erik Persson har vi sedan sommaren 1991 haft extra anslag till upprustning framför allt av de mycket små länsvägarna och även vissa länsjärnvägar på drygt 5 miljarder. Om jag jämför -- det kanske inte behöver göras en dag som denna -- detta med de anslag som fanns under den tid då Hans Stenbergs parti hade ansvaret för Kommunikationsdepartementet, innebär detta en mycket dramatisk ökning av både investeringarna och underhållsanslagen. Jag önskar att Hans Stenberg och jag tillsammans skall kunna verka för att också höja underhållsanslagen. Självklart har vi den ambitionen. Jag tycker att det som det brister i är inte att ta fram förslag på vad som bör ökas utan på hur det skall finansieras på ett realistiskt sätt. Det är möjligt att Hans Stenberg och jag skiljer oss åt när det gäller synen på huruvida det är rimligt att fortsätta med en så pass kraftig upplåning som den totala socialdemokratiska politiken innebär, vilka effekter det långsiktigt får på sysselsättningen genom att ränteläget påverkas osv. Det är där som skillnaden ligger. Förra året hade Socialdemokraterna ett förslag i en trafikpolitisk motion som gick lös på 200 miljarder och som icke ens skuggats in i den övergripande budgetmotionen. Jag är glad att det nu har skett en förbättring på den punkten. Trots allt handlar det om att föra en långsiktigt trovärdig ekonomisk politik. Det går att fortsätta att låna, men då vältrar vi över skulden på kommande generationer.
Fru talman! Det är med glädje jag hör ministern tala om telekommunikationer och att departementen sätts på högtryck för att försöka få en nationell samling för telepolitiken i Sverige. Det är precis vad vi har skrivit i vår motion, och det var förmodligen den motionen som ministern hänvisade till. Det är mycket glädjande. Även vi var med på beslutet den 8 juni om investeringar för 98 miljarder. När man sitter i trafikutskottet kommer man mer och mer till insikt om att trafikutskottet är ett fantastiskt stort utskott, speciellt om man är ensam för sitt parti att handlägga alla ärenden. Men ganska snart kommer man fram till att vi håller på att dubbelinvestera och investera totalt fel. En sådan investering är t.ex. Bothniabanan. Detta har vi tagit fram i en motion, där vi vill skrota hela Bothniabaneprojektet. Den sista satsning som vi är med på är att bygga för ungefär 1,1 miljarder för att dra ner spår till kusten för att transportera 400 000 ton pappersmassa från Modo. Till min förfäran ser jag då att dessa pappersmasseton tas från svensk sjöfartsnäring som i dag i princip kör på vägar som är gratis. Vi kan inte hålla på att dubbelinvestera på det sättet. Våra förslag är att man skall skrota hela 7,9 miljardersprojektet och satsa dessa pengar i regionen. Fru talman! Jag hoppas att ministern inte har ett horn i sidan till mig när det gäller sjöfartspolitiken. Den frågan fick jag inte svar på, men det är väldigt viktigt att jag får det. Jag har kanske varit litet hård i mina uttalanden om att ministern inte förstår sig på sjöfart. Om ministern känner sig stött, ber jag så hemskt mycket om ursäkt.
Fru talman! Jag känner mig inte ett dugg stött över att från en yrkesman inom sjöfarten få påtalat att jag kanske inte har ''trampat däck'' lika mycket som Kenneth Attefors har gjort och att jag därmed inte har lika stor erfarenhet. När det gäller frågan om en parlamentarisk kommitté har vi enligt vårt tidigare besked lagt fram en proposition om en ny sjöfartspolitik, som är antagen. Vi har fått med oss parterna på sjöfartsmarknaden på en långsiktig inriktning. Vi har finansierat detta. Det är vad som nu måste få verka. Vi kan inte hålla på att ändra hela tiden inom sjöfartsnäringen. Detta måste nu ses som fasta och långsiktiga spelregler. Det vore en felaktig signal att nu tillsätta en sådan kommitté eller kommission. Om det skulle visa sig att svensk sjöfart trots dessa stora satsningar som görs -- över 400 miljoner kronor om året -- ändå skulle minska i omfattning, är jag beredd att diskutera Kenneth Attefors förslag. Då får vi samlas och se vad som måste göras för att åstadkomma en långsiktig utveckling. När det gäller detta med dubbelinvesteringar tycker jag inte att Kenneth Attefors skall begränsa sig till den första etappen -- det är ju nämligen bara fråga om den första etappen av Botniabanan. Denna järnväg skall sammanknytas med den upprustade Ostkustbanan och bilda ett underlag för en stark regional utveckling utefter Norrlandskusten, vilket skall ge underlag för en bättre arbetsmarknad och en bättre näringsutveckling i hela denna mycket viktiga region i vårt land.
Fru talman! Jag vet att vi här i kammaren har antagit förslaget om de 400 miljoner kronorna. Men jag har varit ute och talat med de inblandade parterna. De -- och det gäller särskilt redarna -- tycker inte att detta är långsiktigt. Som grund för mina påståenden är just att jag har varit i kontakt med Sjöfartsförbundet, redare och annat folk. Jag vet att dessa inte anser att det hela är riktigt så långsiktigt som ministern anser. Sedan vill jag bara framföra en varning. Socialdemokraternas partimotion är skriven på det sättet att det kan tänkas att det skulle kunna bildas en majoritet i denna kammare som för fram de tankar som jag har i vår motion. Jag hoppas att jag skulle slippa det, men så ligger det till i alla fall.
Fru talman! Jag har stor respekt för de kontakter som Kenneth Attefors har med sjöfartsnäringen. Jag har det här avtalet på departementet. Det är undertecknat av såväl Redareföreningen, Det är detta som jag har att utgå ifrån. Riksdagen har fattat ett beslut. Jag tycker nog ändå att politik måste bedrivas med större långsiktighet än att man då skall tillsätta en kommission som skall arbeta fram nya lösningar i stället för dem som man just har antagit efter en ganska omfattande utredning. Det är naturligtvis intressant att Kenneth Attefors värjer sig för att hans egen motion skall gå igenom här i kammaren. Men det kanske mera är ett uttryck för de problem som för närvarande råder inom hans parti.

Fru talman! Man skall bygga broar mellan folk, och alldeles särskilt bör man bygga en väg mellan Malmö och Köpenhamn. Det är det mest angelägna projektet i Skandinavien för närvarande. Tyvärr har Öresundsbron blivit en symbolfråga för motståndet mot EU, för motståndet mot bilar, för motståndet mot tillväxt och dessutom ligger Öresund lagom långt från Stockholm för att man skall kunna mobilisera full indignation mot projektet. Man har tidigare huvudsakligen skyllt på miljöaspekter. Det har nu visat sig att dessa till största delen är lösta. Visserligen behöver Centern ett par månader till av utredningar -- och det tycker jag att man skall få -- men man har i stället fått gå över till att diskutera projektets ekonomi för att försöka hitta möjligheter att uppamma indignation mot EU, bilar och tillväxt. Denna förbindelse har utretts sedan 1877. Det torde vara det vägprojekt som har utretts mest, inte bara i Skandinavien utan i hela Europa. Det är i själva verket ett fall för Guinness rekordbok. Det är en nyckelfråga för Öresundsregionen att få vettiga förbindelser. Enligt alla utredningar baseras tillväxt på tillgången till universitet och flyg. I Öresundsregionen finns det 3,2 miljoner människor, tre universitet och en internationell storflygplats, som vi hittills inte har kunnat få en vettig fast förbindelse till. Dessa måste knytas samman. Detta kan bli Europas femte K-region och den sjätte regionen i storstadsproduktion. Det kan bli ett kraftcentrum i förening med Hamburg och Berlin, dit det bara är 30 mil, alltså halva sträckan jämfört med Stockholm. Det är bra med starka regioner. För närvarande har vi bara en stark region i Sverige, och det är Stockholm--Arlanda--Uppsala. Denna region mjölkar vi alla och drar nytta av när det gäller stöd till fattigare regioner i landet. Det vore bra att ha fler starka regioner att mjölka. Det vore bra för hela landet, eftersom det ger resurser både för tillväxt, för jobb och för miljön. De nuvarande färjorna smutsar ner och har mycket sämre regularitet och turtäthet än vad som vore fallet med en bro. De fastnar i isen när det är isvintrar. Då blir det stopp i trafiken. På kvällarna vet man inte om man skall bli nerspydd eller nerslagen. Det andra alternativet som har diskuterats har varit en biltågtunnel, vilket ger föga vinster jämfört med färjorna. En tunnel skitar inte ner så mycket som färjorna, men det är precis samma problem vid ioch urlastning. Det tar lång tid och tågen går bara enligt tidtabellen samtidigt som det kräver stora rangerområden. Det är 17 km mellan Malmö och Köpenhamn och 17 km mellan Malmö och Lund. Det hade varit bra med en biltågtunnel. Då hade vi naturligtvis rivit upp autostradan och borrat en tunnel och kört bilarna på tåget till Lund. Det är alltså fråga om en väg och tågtunnel. Tågen är angelägna och subventioneras av vägarna. Det är en förbindelse som bär sig vilken prisnivå man än har, därför att trafiken anpassas till prisnivån och man får bärkraft om man väljer trafikmängden genom priserna. Fru talman! Om det hade varit öken, fjäll eller berg mellan Malmö och Köpenhamn, hade den här vägen byggts för längesedan. Nu är det grunt vatten. Dessutom kan stockholmarna hindra skåningarna att bygga den väg som vi har velat ha i över 100 år. Det måste bli ett slut på detta. Den här regionen behöver knytas ihop.

Fru talman! Som liberal vill jag vara med och skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändigt för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för Europasamarbetet. Vid ett EU-medlemskap är det viktigt för både oss i Sverige och medborgarna i övriga EU att vi kan erbjuda ett kommunikationsnät av högsta standard och kvalitet. Det är alltid samhället som har det övergripande ansvaret för att kommunikationerna fungerar. Men detta faktum hindrar inte att trafikföretagen drivs i annan regi, tvärtom. Trafiknäringen kännetecknas fortfarande av alltför många regleringar och monopolbildningar. Folkpartiet liberalerna vill främja konkurrensen mellan trafikföretag för att konsumenternas behov skall tillgodoses till rimliga priser. Som det ser ut i dag är priserna inom många transportgrenar alltför höga, eftersom konkurrensen är eftersatt. Privatiseringarna måste dock genomföras på ett rimligt sätt, så att konkurrensen främjas och statsverkets kostnader hålls nere. Även om bilarna påverkar miljön i negativ riktning är de oumbärliga i dagens samhälle. Bilen kommer så långt vi kan skåda framöver att vara det bästa transportmedlet för en stor del av resorna samt också för godstransporterna framöver. Åtta av tio persontransporter företas av privatbilister. Det är därför viktigt biltekniken utvecklas, så att bilarna blir mindre skadliga för miljön i framtiden. Mycket har gjorts, men tillverkarna behöver framöver göra ytterligare för att främja utvecklingen på området. Bilismen kräver dock ett väl fungerande vägnät. Under den borgerliga regeringens tid har stora summor satsats på att förbättra vägnätet. På många håll höjs nu vägarnas standard och kapacitet rejält. Detta är välkommet, då underhållet av våra vägar eftersattes under de socialdemokratiska regeringarna under 1980-talet. Vägarna måste i hela landet hålla en sådan standard att säkerhet kan garanteras och transporter med t.ex. råvaror kan nå fram till industrin. En god vägstandard är en förutsättning för att hela Sverige skall leva och utvecklas. Fru talman! Det ligger stora värden i ett väl fungerande och väl utbyggt järnvägsnät. I det beslut om stora satsningar på infrastruktur som riksdagen antog våren 1993 görs stora satsningar på nyinvesteringar i järnvägar. Det gäller bl.a. Ostkustbanan -- banavsnitt som jag som folkpartist med glädje nu ser byggas och rustas upp. Under 1980-talets högkonjunktur byggdes flygplatser på många håll runt om i Sverige. Speciellt i glesbygden är flygplatserna viktiga för bygdens överlevnad. Problemet är att många av de små flygplatserna i bl.a. Norrland brottas med stora ekonomiska problem. I många fall är det kommunerna som äger och driver flygplatserna. En olönsam flygplats som är en nödvändighet för bygden kan bli en hård belastning för den kommunala ekonomin. För att dessa flygplatser, främst i Norrlands inland, skall kunna överleva är det av största vikt att de kan få del av någon form av regionalpolitiskt stöd. Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp någonting om kommunikationsnätet i den region som jag representerar, nämligen Västsverige. Den västsvenska regionens naturgeografiska förhållanden och omfattande industriella verksamhet tydliggör att kommunikationerna som en sammanlänkande faktor är av avgörande betydelse. De bidrar till hela regionens växtkraft och vidareutveckling. Med några undantag när händer inte särskilt mycket på vägsidan i Västsverige. Det finns planer framtagna på satsningar i miljardklassen, men inga pengar är beviljade. Det gäller t.ex. E 6 genom Bohuslän, men också andra tunga projekt som riksvägarna 45 och 40 samt E 20. Detta sker i ett läge när anläggningsindustrin och dess underleverantörer ser sig nödsakade att friställa åtskillig kompetent arbetskraft. Det finns en risk att genomförandet av beslutade projekt dröjer in på nästa högkonjunktur, med de konsekvenser som detta kan få. Aldrig någonsin har priset på anläggningsarbeten varit så lågt som nu. Konkurrensen mellan företagen är hård. Kostnaderna ligger i dag 30--35 % under 1991 års prisnivå. Sverige. Banverket och de norska järnvägsmyndigheterna har gemensamt konstaterat att konkurrenskraften i denna järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo har stora fördelar ur såväl regionalpolitisk som transportteknisk synpunkt. Detta innebär att denna järnvägssträckning bör prioriteras av Banverket. Länken kommer också att medge ett attraktivt alternativ till flyg och bil på sträckan Göteborg-- Oslo och för mellanliggande stationer, framför allt i Tvåstadsområdet. Projektet innebär att den nuvarande linjen från Göteborg till Trollhättan, vilken har god standard men som i dag är enkelspårig, byggs ut till dubbelspår på i första hand sträckan upp till Dalsland. Därefter sker en kraftig standardhöjning och ombyggnad som medger snabbtågskoncept och tunga expressgodståg genom Dalsland. Investeringen kan merutnyttjas för Vänerlänken med fortsättning upp mot Karlstad som samtidigt är en alternativ sträckning mot Stockholm. Dessutom ingår SJ:s planerade godstågsflöde från norra Sverige till Fru talman! Att vi har ett bra infrastrukturnät är en förutsättning för att Sverige även i fortsättningen skall vara ett land med både en väl utvecklad välfärd och livskraftiga företag. Därför är det angeläget att Sverige också efter den 18 september i år får en regering med ett stort liberalt inslag som kan vara en garant för detta.

Fru talman! Jag kan konstatera att Kenth Skårvik klagar över att vi socialdemokrater inte underhöll vägarna tillräckligt bra under 80-talet. Det ges ett lysande tillfälle att nu, när vår motion om driftanslaget på vägområdet skall behandlas, stödja den socialdemokratiska motionen som föreslår ytterligare 4,1 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar.
Fru talman! Nuvarande regering har i sin proposition satsat mycket mer pengar än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde under 80 talet. Vid många tillfällen hade vi motioner som föreslog högre anslag än vad socialdemokraterna gjorde. Vi förde också förhandlingar med socialdemokraterna vid flera tillfällen. Jag ser att Georg Andersson nu börjar att närma sig Stenberg och vill ge honom replikrätt på mitt inlägg. Men Georg Andersson vet också att vi vid flera tillfällen förde förhandlingar i dessa frågor.
Fru talman! När man pratar om vägar och investeringar i infrastrukturen föredrar nästan alltid regeringspartierna att tala om 80-talet i stället för vad som skall göras i framtiden. Jag kan också påminna om att socialdemokraterna så sent som i förmiddags, när ekonomin diskuterades, anklagades för att ha överhettat ekonomin under slutet av 80-talet. När man sedan kommer fram till kvällen anklagar de borgerliga oss socialdemokrater för att vi under den period då vi påstods ha överhettat ekonomin inte investerade ytterligare i vägar och järnvägar. Det måste finnas något samband med vad man diskuterar, även om ämnesrubrikerna är olika. Nu talar vi om 90-talets investeringar. Vi kan konstatera att vägunderhållet är eftersatt. Det finns en möjlighet att stödja ett finansierat förslag som satsar 4,1 miljarder mer på vägarna. Det förslaget tycker jag att Kenth Skårvik skall stödja.
Fru talman! Jag skulle gärna stödja förslaget om jag visste att det fanns pengar till det just nu. Jag utgår från att Socialdemokraterna inte satsade pengar på vägar under 80-talet beroende på att de såg att pengarna inte räckte till. Det finns väl utan tvekan ingen av oss som inte skulle vilja ha bättre vägar, men vi får bygga vägar efter den ekonomi vi har. På grund av att det inte fanns pengar för detta under den socialdemokratiska regeringstiden på 80-talet kunde inte vägarna byggas ut på det sätt som vi kanske alla egentligen skulle ha önskat. Men det var trots allt socialdemokraterna som regerade just då.
Fru talman! Kenth Skårvik nämnde prioritering av investeringar av Nordlänken, dvs. järnvägen från Göteborg till Oslo. Vi i trafikutskottet har prioriterat om ungefär 1 miljard kronor från Nordlänken till Bothniabanan, en järnväg som jag inte vill skall byggas. Texten i propositionen och betänkandet som vi antog var så finstilt att vi knappt visste om det. Jag blev själv förvånad när generaldirektören berättade detta för mig. Jag frågade Rune Thorén om han verkligen hade varit med om att omprioritera 1 miljard kronor från västkusten till Norrland där ingen bor. Jag vill rikta mig till Kenth Skårvik. För de 7,9 miljarder kronor som det kostar att bygga Bothniabanan skulle vi i stället kunna låta folk få flyga gratis i hundra år. Götalandsbanan som är droppen som urholkar stenen så att säga skall förr eller senare byggas. Detta är Rune Thoréns symbolik över det hela. Kan vi verkligen bygga en jättemotorväg mellan Göteborg och Jönköping för flera miljarder kronor? Kan vi dessutom bygga en snabbspårsjärnväg mellan Jönköping och Göteborg för 13 miljarder kronor, när vi nu har ett snabbspår mellan Stockholm och Göteborg via Skövde? Vad tycker Folkpartiet liberalerna om detta? Kan man verkligen dubbelsatsa på detta sätt? Finns det så mycket pengar i Sverige för detta? Är herr Skårvik medveten om miljarden från västkusten till Norrland?
Fru talman! Riksväg 40 är från trafiksäkerhetssynpunkt inte någon bra väg. Den behöver byggas ut till motorvägsstandard på flera ställen från Göteborg till Jönköping. Till Götalandsbanan har vi inte beviljat några pengar. Det vet Kenneth Attefors. Vi har i stället lagt ett stort ansvar på de berörda kommunerna, som får vara med och satsa. Jag hoppas att vi under våren skall kunna diskutera vad som skall hända med Götalandsbanan. Det viktigaste just nu är att se till trafiksäkerheten på existerande vägar. Då är det angeläget att bygga ut de vägar som i dag inte är helt och hållet trafiksäkra. Nordlänken var jag kanske inte helt medveten om. Men vi har ju själva i trafikutskottet bestämt att vi skall göra denna förbättring av den första etappen av Bothniabanan. Den står vi bakom.
Fru talman! Vi är totalt överens med Folkpartiet liberalerna om att det skall vara motorvägar mellan de stora städerna, främst av säkerhetskäl. Vi vill inte att vi själva eller våra vänner skall avlida på vägarna. Det var glädjande att höra att Folkpartiet liberalerna ställer upp på att det inte är staten som skall finansiera järnvägen mellan Jönköping och Göteborg utan kommunerna, som till stora delar tar sitt ekonomiska ansvar. Med tanke på kommunernas ekonomi lär det väl inte bli så mycket av de planerna. Ja, det blir en miljard till Norrland. Banan byggs nu för 1,1 miljarder ner till kusten, så att man kan hämta pappersmassa från sjöfarten, som redan har en gratis infrastruktur. Man blir nästan förvånad. Ministern sade här att man skall bygga en länk från Umeå norröver. Men där finns ju redan en järnväg som man skulle kunna förbättra. Jag föreslår inte att man skall ta bort de 7,9 miljarderna till regionen utan att man anslår dem till redan befintlig infrastruktur, t.ex. skogbilvägarna så att massaindustrin får vägar att köra på. Det behövs inte en järnväg till där uppe. Det var glädjande att höra om Götalandsbanan. Den stoppas tydligen fr.o.m. nu.
Fru talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande. Först och främst har vi inte råd att bygga en Götalandsbana just ju i den rådande ekonomiska situationen. Då har vi sagt i trafikutskottet att man får förhandla med kommunerna. Över huvud taget är jag emot att kommunerna skall betala sådana här stora järnvägssatsningar. Det var likadant i fråga om Västkustbanan och andra banor. Vi har reserverat oss mot detta. Jag tycker att vi skall förhandla med kommunerna om Götalandsbanan. Om de nu vill ha den snabbare än vi klarar av i den rådande ekonomiska situationen, får de vara med på något sätt och hjälpa till.
Fru talman! Jag vill bara säga några ord om de kommunala flygplatserna. Kenth Skårvik menade att de behöver få del av ett regionalt stöd. Det är mycket glädjande att vi, trots det mycket bistra statsfinansiella läget, har kunnat göra den stora satsning som görs i årets budgetproposition på just de kommunala flygplatserna. Det finns kommuner i Norrlands inland som satsar mer än en skattekrona för att kunna upprätthålla den livsnödvändiga livlina som en flygförbindelse utgör. När vi har lyckats utlokalisera företag, framför allt med hjälp av den utomordentligt goda standarden på telenätet, så att vi kan producera mycket kvalificerade tjänster så gott som var som helst i vårt land, har flyget fått en absolut avgörande betydelse. Därför är det glädjande att vi i år har lyckats fördubbla anslaget till kommunala flygplatser. 20 av de 30 miljonerna skall stanna i skogslänen. Dessutom finns det fem ganska stora kommunala flygplatser, nämligen Kristianstad, Växjö, Trollhättan, Borlänge och Kramfors, som i trafiken har legat i ett resultatutjämningssystem med Arlanda. Även där genomförs nu en rättvisereform, som i inledningsskedet innebär att man ökar resultatutjämningen från Luftfartsverket till dessa fem flygplatser från ca 7 miljoner till ca 30 miljoner. Sedan skall man delta i samma rationaliseringsprogram som de statliga flygplatserna. Det har uppskattats oerhört. Jag har faktiskt från Kramfors fått ett av de varmaste tackbrev som jag någonsin fått såsom minister. Förre kommunalrådet förklarar att tolv års kamp nu är avslutad. Här har regeringen, Kenth Skårvik, gjort en ganska stor insats för att förbättra den mycket allvarliga situationen.
Fru talman! Jag är tacksam över att regeringen har gjort detta. Jag tror att det, precis som kommunikationsministern säger, är nödvändigt att man får behålla dessa tvärförbindelser i Norrland och att vi bevakar detta. Det är också angeläget att se till att även de små flygplatserna får en möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Sedan är frågan hur vi rent ekonomiskt skall kunna hjälpa dem. Det är möjligt att de kan göra på samma sätt som järnvägen gör med olönsam trafik. Huvudsaken är att vi följer utvecklingen och gör någonting för dessa kommuner. Tvärförbindelserna måste finnas.

Fru talman! Väl fungerande kommunikationssystem över hela landet är avgörande för en positiv utveckling, för tillväxt och för nya jobb. Det handlar om vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser men också om post och telekommunikationer. Den nya teknik som har utvecklats på telekommunikationsområdet och som kommunikationsministern här tidigare har talat om skapar väldiga möjligheter. Många arbeten kan utföras oavsett var man bor. Via en PC, modem och bra teleledningar kan man sköta olika typer av jobb lika bra från Karesuando eller Smögen som från Stockholm, Bryssel eller New York. Det är viktigt att denna teleteknik snabbt görs tillgänglig över hela landet. Där är den nya telelagen ett stort steg i den riktningen, där vi ju omdefinierade den grundläggande teletjänst som skall vara tillgänglig för alla till att omfatta även telefax och datakommunikation. Kommunikationsministern talade här om elektroniska motorvägar. Skall vi fortsätta med liknelser från det transportnätet, tycker också jag det är viktigt med elektroniska motorvägar, men låt oss inte heller här glömma länsvägar och småvägar. Också de behövs i detta elektroniska system. Jag nämnde också postområdet, som är viktigt för att hela landet skall kunna leva och utvecklas. Den nya postlag som riksdagen nyligen tog ställning till ger en bra grund för en god postservice över hela landet även framgent. Det är glädjande att det råder en stor politisk enighet kring de trafikpolitiska målen. Ett problem är dock att vissa av dessa mål är mer eller mindre motstridiga. Jag skulle i detta sammanhang vilja lyfta fram två av de trafikpolitiska målen som jag och Centern tycker borde få större tyngd. Det gäller dels det regionalpolitiska målet och dels miljömålet. Inom några veckor kommer stora delar av länsvägnätet att avstängas för tung trafik på grund av tjälskador. Inte minst gäller det skogslänen. Detta är oacceptabelt eftersom skogsindustrin är vår viktigaste näring med ett nettoexportvärde i dagsläget på ca 50 miljarder kronor. Detta berörde också Hans Stenberg i sitt anförande. Det här är ett dystert facit från tidigare regeringar, ytterligare ett eftersatt område, något som vi inte kan leva med på sikt. Vi måste inte minst för skogsindustrins skull se till att dessa vägar är farbara året om. Detta är ett exempel på vad jag menar med att det regionalpolitiska målet i trafikpolitiken måste ges en större tyngd. Jag vill beträffande miljömålet säga att samtidigt som transporter av personer och gods är helt avgörande för samhällets funktion och utveckling utgör de också ett mycket stort miljöproblem. Vi har i årets budgetproposition fått redovisat att de nationella miljömålen för trafiken inte uppnås. De åtgärder som vidtagits för att minska de negativa miljöeffekterna från transportsektorn räcker inte till. Trafikverkens senaste redovisning pekar på att vi inte klarar vare sig koldioxid-, kväveoxid eller svaveldioxidmålen. Därför är det helt avgörande att vi nu tar krafttag för att byta system och ersätta de miljöskadliga transporterna med ekologiskt riktiga system. Det görs nu satsningar på järnvägarna. Det gamla centerkravet att 40 miljarder skall satsas under en tioårsperiod är nu på väg att förverkligas, och det är en viktig del i detta. Det är också viktigt att man satsar på rätt trafikslag på rätt ställe. I vissa områden, framför allt i storstadsregionerna och i tätortsområdena, finns det ordentligt underlag för att satsa på kollektivtrafik. Vi måste där se till att den blir effektivare, så att privatpersoner som skall pendla till jobbet, uträtta serviceärenden osv. får ett verkligt alternativ till bilen. Men det krävs för att miljömålen skall nås också helt andra lösningar. Jag har varit inne på överföring av transporter till kollektiva spårburna system. Det krävs också stöd för utveckling av ny teknik för elbilar, nya motorer, nya biobaserade bränslen osv. Det går att förena effektiva transportsystem med en bra miljö, men det går inte av sig självt. För detta krävs många politiska initiativ. Jag skulle vilja använda den sista halvminuten av min taletid till att vända mig till brofundamentalisten Bertil Persson. Han konstaterade i sitt anförande att stockholmarna försöker hindra skåningarna från att få Örersundsbron byggd. Även jag försöker stoppa denna bro, och jag vill inledningsvis påpeka att jag inte är stockholmare. Öresundsbron har, säger Bertil Persson, blivit en symbol för motstånd mot EU, bilar och tillväxt. Jag har hört mycket dumt i denna kammare, men detta är i varje fall i närheten av ett rekord. Det handlar här bl.a. om att få en uthållig tillväxt och om att klara miljösystemen och de ekologiska systemen. Det är så, Bertil Persson, att en regering där Centern ingår inte schackrar med miljölagstiftningen. Jag förstår att Bertil Persson är mycket besviken över detta.
Herr talman! Man kan för det första konstatera att det som diskuterades när Koncessionsnämnden tog upp detta var koldioxidproblem. Det är inte något lokalt Skåneproblem utan ett världsproblem, eftersom det handlar om växthuseffekten. Det problemet kan angripas precis lika lätt i Stockholmsregionen, i synnerhet som trafikvolymerna på kringfartslederna i Stockholmsregionen kommer att vara sex till sju gånger större än vad man någonsin räknar med i samband med Öresundsbron. För det andra vill jag påpeka att man när det gäller Bältförbindelsen har sett vilka effekterna blir. Vad som hände när man byggde i Bälten var att de stora musslorna försvann när man rensade rent på bottnen. I stället fick man många mindre musslor på samma plats, och mängden musslor ökade. Detta ökade också antalet ejdrar, som lever på musslor. Man har alltså fått en ökning antalet ejdrar i Stora Bält. Det är den enda väsentliga förändring som har skett. Huruvida detta är en förbättring eller en försämring vill jag lämna till andra att bedöma.
Herr talman! Koldioxidproblematiken är ett globalt problem, säger Bertil Persson, och så långt är det riktigt. Men det måste innebära att vi på varje ställe där vi kan ingripa för att minska koldioxidutsläppen måste göra det. Det handlar om Skåneregionen, om Stockholmsregionen och om andra regioner. Det är bl.a. därför som vi har haft en del olika uppfattningar om Dennispaketet och även om en del andra storskaliga lösningar. Vi måste angripa detta på alla de ställen där det är möjligt. Bertil Persson sade i sitt tidigare inlägg att om det hade varit öken eller berg i stället för vatten mellan Malmö och Köpenhamn, hade man säkerligen redan byggt en förbindelse. Ja, det är ganska självklart. Om det hade varit öken eller berg där, hade vägbygget knappast hotat den ekologiska balansen i världens största innanhav. Jag tycker att denna liknelse var ovanligt illa vald, även för att vara vald av Bertil Persson.
Herr talman! För det första är detta faktiskt utrett mycket noga. Men det är också mycket värdefullt att vi får en tredimensionell utredning som visar att det går att göra en nollösning. Avsikten är ju att åstadkomma en sådan lösning, vilket innebär att genomströmningen skall bli oförändrad. Men vi skall samtidigt komma ihåg att vi har en landhöjning, som leder till att södra Sverige stiger med en halv meter på 100 år. Trots nollösningen kommer torsken alltså inte att överleva i Östersjön. När landhöjningen så småningom försvårar saltvatteninflödet, kommer torsken att dö ut i Östersjön. Jag tycker inte att det är något positivt, men jag vill påpeka att det ändå kommer att inträffa, och då kommer det att finnas annan fisk i
Herr talman! Först en kommentar till den jämförelse med Stora Bält som Bertil Persson gjorde. Jag vill göra en annan jämförelse med Stora Bält. Hittills är notan på Stora Bält-förbindelsen i storleksordningen 60--70 % större än vad som motsvarar kalkylerna. Också det kan vara en nyttig läxa. Bertil Persson tar upp landhöjningen, som naturligtvis kan vara intressant i ett mycket långsiktigt perspektiv. Men i så fall är det bara att vänta ett tag till, så får vi förr eller senare den fasta förbindelsen, Bertil Persson.
Herr talman! Jag har begärt replik bara för att visa att det finns fler partier här i riksdagen vilka värnar om miljön, speciellt inom trafikområdet. Vi behöver faktiskt inte satsa för många miljarder på den kollektivtrafik i storstadsområden som vi nu talar om. Vi har i denna kammare till bilforskning anslagit 120 miljoner kronor, vilket är en ansenlig summa pengar i förhållande till populationen. USA har anslagit 1 miljard dollar till forskning om elhybridbilen. Vi kan i någon mån ta åt oss äran av detta, eftersom det var vi som förra året motionerade härom. Förslaget i klimatpropositionen var i princip en blåkopia av motionens förslag, och det har i årets budget resulterat i 30 miljoner kronor till denna forskning. Elving Andersson säger att vi skall föra över allting till järnväg. Vet herr Andersson om att vi när vi senast träffade Banverkets chef fick uppgiften att det inte finns mycket kapacitet kvar? För att klara detta skulle man behöva bygga ut fyrspårsdrift eller något liknande. För att få råd med sådana investeringar fick vi nog sätta in ett tredje skift på
Herr talman! Jag vill rätta Kenneth Attefors, som menade att jag hade sagt att allt skall föras över till järnväg. Det har jag inte sagt, men jag har framhållit att en stor del kan överföras till järnväg. Jag har också sagt att det är viktigt att utveckla systemen där de har de bästa förutsättningarna att utvecklas. Där det finns stora trafikströmmar och underlag för persontransporter, godstransporter osv. skall man i första hand satsa på att utveckla järnvägen. Men jag betonade också att det på många håll i vårt land inte finns något alternativ till privatbilen och till lastbilen för att klara transporterna. Där måste vi satsa resurser på att upprätthålla en bra standard på vägnätet. Kenneth Attefors hänvisar också till den satsning som nu görs för att utveckla alternativa framdrivningssätt för fordon -- elfordon, hybridfordon osv. Jag måste göra Kenneth Attefors litet besviken genom att berätta att det har funnits motioner om detta i Sveriges riksdag ganska långt innan Ny demokrati skapades. Med tanke på vad som har hänt under de senaste dagarna kommer de kanske att finnas kvar också efter det att det partiet har upphört. Men jag håller med om att den kraftfulla satsning som nu görs är positiv. Vi skall hjälpas åt för att det skall bli så bra som möjligt.
Herr talman! Då kan vi bara konstatera att jag har gjort en enorm nytta i den här kammaren eftersom det är först nu, sedan jag kom in här i riksdagen, som pengar blivit anslagna till utvecklingen av detta fordon. Jag anser att det kommer att vara 2000 talets bil. Det finns inga andra lösningar som jag ser det.
Herr talman! Det kan ju finnas ytterligare en anledning till att detta nu äntligen förverkligas än att Kenneth Attefors har blivit invald i riksdagen. Det kan ju också bero på att vi i samband med förra valet fick en ny regering som tar tag i de här frågorna med större allvar.

Herr talman! Jag vill återvända till telefrågorna. Elving Andersson tar upp frågan om AXE utbyggnaden. Han talar om de elektroniska motorvägarna och att det också behövs elektroniska småvägar och grusvägar. Låt mig säga att det är mycket glädjande att vi vid ingången av detta år hade 66 % av de svenska teleabonnenterna anslutna till ett digitalt system, det s.k. AXE-systemet. När detta år är slut har Den här utvecklingstakten är en uppsnabbning jämfört med de planer som fanns. Vi kommer redan 1997 att ha de allra flesta permanenta hushållen anslutna till AXE-systemet. Detta är en tidigareläggning med minst tre år. Det kommer att finnas några sommarstugor som då ännu inte har detta. Där väntar man på en radiobaserad teknik som då kommer att finnas kommersiellt tillgänglig. Låt mig också knyta an till den mycket allvarliga frågan om trafiksektorns miljöbelastning som Elving Andersson tog upp. Det görs väldigt mycket där. Jag vill hänvisa både till miljöbilagan i finansplanen och till det som står i Kommunikationsdepartementets bilaga. Där har vi lyft fram att vi inte kommer att klara detta utan ytterligare åtgärder. Därför är det mycket glädjande att den s.k. Trafik och klimatkommittén nu arbetar för högtryck. Den kommer att lägga fram sitt betänkande på vårkanten. Det innebär att oerhört kraftfulla åtgärder måste genomföras för att vi skall kunna klara av detta. Jag är övertygad om att regeringen och de partier som ingår där är beredda att ta dessa krafttag. Det är helt nödvändigt.

Herr talman! Mycket har hänt sedan jag sprang omkring på sandstränderna hemma på det gotländska Sudret. Då trodde man ännu att det man slängde i Östersjön försvann på något sätt. Nedsmutsningen av vattnet har i en del avseenden blivit betydligt värre sedan dess. Men genom ökad kunskap och medvetenhet har man också förbättrat en hel del. Den stora skillnaden mellan 50-talet och 90-talet är, som jag ser det, just kunskap och medvetenhet. Vi vet i dag att vattnet inte för bort allt, inte tål allt och inte renar allt. Vi vet mer än vi omsätter i praktiken. Och vi vet att vi har mycket mer att lära. En annan skillnad, som är högst påtaglig i dessa sammanhang, är kontakterna med staterna på andra sidan Östersjön. I dag är gemensamt arbete för ett gemensamt vatten en självklarhet, åtminstone i teorin. I praktiken går ofta budgetunderskotten, sysselsättningen och välfärden förbi miljöhänsynen i kön till knappa statliga resurser. Det gäller såväl i vårt land som i andra länder. Behovet av minskade utsläpp, reningsverk och bättre energiförsörjning är väl kända av oss. Men det finns också andra miljövärden att ta sig an runt Östersjön. I de gamla öststaterna finns biotoper som har gått förlorade i väst. Såväl flora som fauna har högst skyddsvärda inslag som i dag hotas av ivrig privatisering och en hårdhänt exploatering. Stora militärområden kan innehålla såväl farliga kemikalier och radioaktiva material som stora naturvärden. Vi behöver ha en beredskap också för detta och gemensamt med andra utarbeta strategier för att bekämpa dessa faror och bevara dessa värden. Från socialdemokratiskt håll saknar vi den genomtänkta strategin för det svenska miljöarbetet i Öst och Centraleuropa, d.v.s. det område som huvudsakligen påverkar vattnet i Östersjön. Jag vill citera vad jordbruksutskottets majoritet skrev i betänkandet om klimatpropositionen 1993. ''Inte minst med hänsyn till problemens storlek och de avsevärda resurser som avsätts bör en samlad redovisning av de totala statliga satsningarna inom miljösamarbetet med Östeuropa lämnas till riksdagen. Utskottet förutsätter att så kommer att ske och förväntar sig att en redovisning framläggs för riksdagen under hösten 1993.'' Vi socialdemokrater trodde inte riktigt på det där, och det visade sig att vi hade rätt i våra farhågor. Det kom ingen redogörelse. Någon genomtänkt och klargörande redogörelse och strategi för det svenska miljöarbetet med och för Öst och Centraleuropa finns inte. Den som vill veta hur 1992 års beslut om stöd till energieffektivisering, förnybara energikällor och andra miljöåtgärder har verkställts får inte mycket annat än myror i huvudet av regeringen. Vem har överblicken över miljö och energisamarbetet med Öst och Centraleuropa? Var sker samordningen? Vilka är visionerna? Och hur samagerar man inom miljö och energiområdet med andra samarbetsområden? Detta arbete sker i dag på flera departement och avdelningar och på minst 15 olika myndigheter. En följd av detta är att de särskilda medel som avsatts för miljösamarbete inte har utnyttjats fullt ut. Det är skrämmande när vi vet behoven. Herr talman! Jag sade i min inledning att miljömedvetandet har ökat kraftigt. Det visar bl.a. de många kommuner som vill arbeta på ett mer aktivt sätt med miljöfrågor i Öst och Ösel som vänort på andra sidan vattnet, hör till de kommuner som har aktualiserat frågan om miljösatsningar där. Det är inte helt enkelt att fastställa vad som är möjligt, effektivt och lämpligt för kommuner i internationellt miljöarbete. Det finns bl.a. ett stort intresse för handel med överlåtbara utsläppsrätter. Det är mycket intressant men inte problemfritt. Dessa möjligheter bör utredas så att man kan ta till vara det intresse som finns ute i kommunerna. Det bygger ofta på ett stort engagemang bland enskilda. Men vi måste också vara vaksamma så att vi inte begår misstag i vår iver. Att skicka sitt gamla kylskåp till ett område som saknar teknik för omhändertagande av CFC är t.ex. ingen miljövänlig biståndsåtgärd. Herr talman! Fartygsolyckan utanför Gotland i höstas, där en last av gödsel läckte ut, visar att det inte enbart är de kemikalier vi klassar som miljöfarliga som kan skada miljön. Vi måste se över beredskapen för olyckor till sjöss och fastställa ansvarsfrågorna för såväl innehåll som själva fartyget. Det är precis lika orimligt att lämna ett vrak i vattnet som att lämna ett bilvrak på land. Men i det förra fallet finns det ingen tillämplig lagstiftning.

Herr talman! Miljömålen är viktiga, men miljön går egentligen inte att budgetera. Hittills har miljöfanatiker och politiker med stora visioner i sin beskattningsiver skrämt bort de vanliga människornas engagemang. Trots detta har ett fint och äkta engagemang växt upp hos våra ungdomar. Det är mycket glädjande. Så sent som för ett par dagar sedan hörde jag på radion en intervju med en studerande i Lund som var med i en miljögrupp som heter Q 2, tror jag. Det sades att man där även tar fram realistiska lösningar på miljöproblemen. Man engagerar sig. Det är en ny stil när det gäller miljöengagemang som vi välkomnar. Det är känt att det förekommer många demonstrationer och liknande. Det tycker vi är negativt på ett sätt. Det är bättre att komma med konstruktiva förslag. Det är vår övertygelse att det måste finnas en folklig förankring för att miljöförbättringsåtgärder, t.ex. kretsloppssamhället, skall lyckas. Om man inte har denna förankring kommer ett kretsloppssamhälle inte att kunna fungera. Människor följer inte reglerna om de inte är intresserade. Vi anser vidare att ett gott innovationsklimat ger god miljö. Miljölösningarna ligger hos näringslivet, som måste svara upp mot konsumenternas krav. Sverige bör inte ensidigt skärpa miljölagstiftningen och genom att åberopa ''förorenaren-betalarprincipen'' införa nya miljöavgifter, skatter och pålagor som får till resultat att svenska företag kan komma att utsättas för högre kostnader än sina konkurrenter inom EU. En skillnad i produktionskostnaderna ger sålunda upphov till att företag flyttar sin tillverkning eller väljer att investera i länder eller områden där det blir ekonomiskt mest fördelaktigt. Följden blir att man exporterar nedsmutsningen till ett annat land i Europa, men importerar varorna. I dagens samhälle, där de stora miljöproblemen är gränsöverskridande, är detta att lura sig själv. Det kan i stället totalt sett bli en försämring på grund av sådana regler. Så vill jag nämna åtgärder i Östersjöområdet. Miljösituationen i Baltikum har visat sig vara katastrofal. Föråldrade kärnkraftverk och avfallslager utgör en allvarlig säkerhetsrisk för vår livsmiljö. Den radioaktiva sjön Sillamäe i Estland är ett exempel på sådant riskområde. Vi i Ny demokrati anser därför att huvuduppgifterna på hela miljöområdet är att genom internationellt samarbete verka för att återställa Östersjöregionens miljö och för att utveckla Östersjöområdet i positiv riktning. Arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet samt att finna finansieringslösningar kommer att bli viktigt under de närmaste åren. De svenska insatserna inriktas på att maximera miljöförbättringen per investerad krona. Det innebär att svensk miljö förbättras genom att investeringar i reningsverk och anläggningar i Baltikum och Polen görs i ökad omfattning. Vi anser att de miljösatsningar som hittills gjorts har lett till reella förändringar och konkreta resultat i alltför liten grad. Konsultrapporter och kunskapsöverföring kan förbättras. Nu måste klara och höga krav ställas på mottagarländerna samt på inblandade biståndsorganisationer och företag. Kraven skall bl.a. innebära konkreta och tydliga mål, delmål och tidsplaner. För att uppnå detta menar vi att det är nödvändigt att öka kontrollen av de svenska investeringarna. Insatser i reningsverk i de baltiska länderna är bra, men vi anser emellertid att insatserna i Polen är minst lika viktiga, varför vi i vår biståndsmotion föreslår en satsning i Polen. Eftersom floden Wisla i Polen ensam tillför över hälften av alla föroreningar i Östersjön anser vi att det är av största vikt att göra något konkret för miljön. Vi vill att 75 miljoner av biståndspengarna skall användas till att bygga ett reningsverk med svenskt material. Så går jag över till att tala om fordon. En hel del av oss har varit på Bilsalongen och fått höra att man från bilhåll anser att en hel del av avgasproblemen har lösts på ett tillfredsställande sätt. Vi från Ny demokrati har den uppfattningen att vi har nått en bra bit på väg med dagens bilar. De problem som återstår är till för att lösas. Vi ser dem inte som något hinder. Vi inser att man behöver bilen. Därför skall man ta itu med och lösa problemen. Vi fick se lösningar -- t.ex. vätgasmotorn -- på utställningen, vilket också var väldigt intressant.

Herr talman! Efter valet 1991 bildade Carl Bildt, enligt vad han själv tyckte, Sveriges mest kompetenta regering. Jag utgår från att vi kan gå långt tillbaka i historien -- dess motsvarighet finns icke. Det var i och för sig glädjande att miljöpolitiken utpekades som ett av de områden som rangordnades högt i regeringsförklaringen. Regeringen skulle ange tydliga miljömål. Det sades i regeringsförklaringen att man skulle ställa bestämda miljökrav och använda effektiva styrmedel. Därmed kan vi ställa höga krav på regeringen. Den är den mest kompetenta, och den har en i sak berömvärd regeringsförklaring i detta stycke. Under mandatperioden har vi hört dessa löften upprepas vid flera tillfällen, men oftast i futurum. Vi har sett bra problembeskrivningar och bakgrundsteckningar mot vilka det inte finns mycket att invända. Däremot har vi sett få konkreta förslag. Miljöpropositionerna har kritiserats för att vara tandlösa. Såvitt jag har förstått har miljöministern nästan instämt i det eller åtminstone antytt att det nog skulle ha sett litet annorlunda ut om han själv hade fått bestämma. När det gäller den ekonomiska politiken betonas ständigt nödvändigheten av tillväxt. Få gånger talas det om att denna tillväxt måste ligga inom de ekologiska ramarna. Få förslag som kommer att styra den ekonomiska tillväxten enligt ekologiska lagar har redovisats. Det handlar ju inte om någonting som är önskvärt i största allmänhet och kanske nödvändigt på sikt, utan det är någonting som vi måste börja med nu. Det handlar inte om ideologier; det handlar om naturlagar. Om det nu är så att regeringen i sin förklaring har redovisat höga miljöambitioner tycker jag att det är dags att miljöministern redovisar vilka konkreta ändringar man har uppnått med anledning av deklarationen om miljöpolitik i regeringsförklaringen. Jag begär inte att miljöministern på stående fot skall prestera det, men det är någonting som Sveriges folk faktiskt har rätt att förvänta sig. Om vi betraktar människan som art så har hon varit framgångsrik -- så framgångsrik att hon blivit ett hot mot sig själv och mot jordens överlevnad. Inte bara den egna artens utan också andra arters överlevnad står på spel. Det här kan vi naturligtvis inte fortsätta med. Vi är alla ense om att vi inte kan ignorera de ekologiska sambanden utan att undergräva vår egen existens. Att arten har varit framgångsrik i meningen att ha förökat sig betyder ju inte att alla människor lever ett gott liv. Tvärtom är möjligheterna att använda jordens resurser fördelade på ett fruktansvärt orättvist sätt mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer och också inom de olika länderna. Det vi kallar produktion är till stor del konsumtion av naturresurser. Hela vårt ekonomiska system är uppbyggt kring denna förmenta produktion och dess tillväxt. Om vi skall lyckas vrida utvecklingen rätt måste vi respektera den ekologiska verkligheten. Vi kan inte göra något annat än att basera vår produktion på att utnyttja naturens resurser optimalt -- inte maximalt, vilket sker i dag. Vi måste förändra innebörden av begreppen tillväxt och ekonomi. Det har tagit mänskligheten ganska kort tid att förvrida utvecklingen, och vi måste nu arbeta mycket målmedvetet för att vrida den rätt. Om vi skall lyckas med detta måste vi naturligtvis ha långsiktiga planer. Låt oss som ett tankeexperiment sätta som ett mål att Sverige om 30 år skall vara ett kretsloppssamhälle. Vi måste behandla naturen på det viset, så att den uthålligt kan ge vår försörjning och en bra livsmiljö. Låt oss bryta ner 30 årsperspektivet i tre faser, skissa på handlingsprogram för de faserna och lägga fram mer detaljerade förslag för den närmaste 10 Det är nödvändigt att upprätta olika branschprogram och att redovisa och följa upp dessa kontinuerligt. Branscher som bör komma i fråga är naturligtvis bilbranschen, stålindustrin, jordbruket, byggbranschen, kemikalieindustrin och skogsindustrin. Det är den typen av målinriktade program för de branscher där vi vet att vi har en konsumtion, inte produktion, som måste till.

Herr talman! Jag kommer att ägna mig åt dem som har talat, försöka följa deras tankegångar och ta fasta på dem och inte komma med några förberedda, långa utsagor. Låt mig till att börja med säga som en recension att jag tycker att Ulla Pettersson hade ett intressant, sakligt anförande. Det är inte alltid man får höra sådant från det partiet. Max Montalvo gav en sökande inledning men visade egentligen en ganska negativ inställning till miljöåtgärder utom i närområdet. Jan Jennehag hade den krävande attityden. Jag tillhör dem som mycket sällan förklarar mig nöjd på det här området. Mot bakgrund av de problem som vi har att hantera finns det bara en enda rimlig attityd, och det är otålighet och att man aldrig är riktigt färdig eller nöjd. Det måste vara en självklarhet för alla som arbetar inom miljöområdet. Varför är det så? Dels beror det, som jag sade, på att problemen är stora, dels beror det på att det handlar om hela samhället, i varje fall om man har en helhetssyn. Då måste man få samhället att fungera som en helhet, och det betyder att det inte bara handlar om ett miljödepartement och en miljösektor, utan att alla sektorer måste ta sitt ansvar. Detta borde vara en självklarhet. Det är ganska elementärt. Det som vi har ägnat oss åt under de senaste två och ett halvt åren är ganska tunga, trögrörliga system. För det första handlar det om att knyta samman ekonomi och ekologi så att vi får styrning också den vägen, där vi ofta agerar som konsumenter. Det handlar om att vi sätter pris på miljön, att vi sätter rätt pris på miljön, och att vi på det sättet medverkar till att skapa en uthållig utveckling. Då krävs beräkningsmetoder som är någorlunda användbara, rättvisande, och det krävs ekonomiska styrmedel som tar fasta på just principerna att förorenaren skall betala men att det självfallet också skall kombineras med förbud och restriktioner. Det är ett avgörande område, och man kan naturligtvis alltid säga att det borde ha gjorts mer. Det ansåg vi också i opposition, när vi väntade i tio--tolv år på att något skulle hända. En hel del hände också i slutet på 80-talet och början på 90 talet genom Miljöavgiftsutredningen. Det är riktigt. Men det första hände tidigare, under Fälldinregeringarna, när vi började hantera kärnkraftssamhällets konsekvenser med avgifter. Samma sak gäller i fråga om kretsloppet. Vi har i vårt moderna samhälle brutit sönder så pass mycket att det är nödvändigt att återställa kretsloppet. Det handlar inte enbart om att hantera ökande mängder av avfall, utan det handlar också om att se den resurs, det värde som ligger i detta och att använda det så effektivt som möjligt, att få systemen att fungera. Det handlar alltså om att förändra samhället, hela samhället, och det är klart att det gör man inte under en valperiod. Det är bara löjligt att ens antyda något sådant. Det handlar om decennier av arbete. En annan viktig fråga är samhällsplaneringen, att inta ett samhällsplaneringsperspektiv med miljöansvar. Detta är viktigt för att försöka undvika det som ständigt skakar om i debatten, när man kommer in efteråt, för sent för att reparera och försöka ställa till rätta. I stället måste vi försöka se och tänka efter före för att förebygga skador. På det området har vi emellertid ärvt en del, och där har det också funnits en del konflikter under senare tid. Öresundsförbindelsen är en sådan, Dennispaketet är en annan. Det finns många fler att nämna, men dessa är de två tydligaste. Det fjärde området är det internationella arbetet, som ju är hur stort som helst. Under den här perioden har det dominerats av dels en världsmiljökonferens och uppföljningen av den. Ni har här i riksdagen kring årsskiftet fått en proposition om hur vi försöker att applicera det tänkandet -- arbetet med Agenda 21, alltså handlingsprogrammet för det tjugoförsta århundradet -- på den lokala nivån. Det visar vad det också handlar om, nämligen det långa perspektivet. Dessutom har vi färdigförhandlat med EG/EU, och det blev ett hyggligt resultat. Men problemen är inte borta i och med detta. Det är ju inte så enkelt med sektorintressena heller i övriga Västeuropa. Naturligtvis återstår det mesta arbetet. Det gäller just att försöka använda den europeiska unionen som en hävstång. På det globala planet handlar det om Europa/EU, USA och Japan -- om man får dem att röra sig i rätt riktning är det mycket värt, också för oss. Däremot får man aldrig resonera så att man skall vänta på dem, för då vet ingen hur länge man får vänta. Vi väntar inte heller, och därför får man en del kommentarer av den typ som Max Montalvo lade fram i sitt anförande, nämligen: Det är farligt! Akta konkurrenskraften! Gör helst ingenting, för då flyttar industrin. Jag tror inte att man kan resonera på det sättet. Det gäller att ligga i fronten, så långt det är möjligt för ett litet land, och att på det sättet driva på. Det är det enda sättet att väcka respekt internationellt. Det är ingen tillfällighet att Sverige är ett av de kanske 15 länder från vilka miljöministrarna vid de informella mötena sammankallas. Sverige är ett av de länder som är inbjudna om två veckor i Indien för att diskutera hur vi skall driva det globala samarbetet vidare. Vi finns med bland de 15 som ligger främst, som är bestämmande i världen på miljöområdet, och det är viktigt att utnyttja den positionen. Öst och Centraleuropa är självfallet viktigt att ta upp. Det är därför vi har prioriterat detta i budgeten. Det handlar om mycket små pengar i förhållande till behoven, som är omätliga. Det är därför som jag på det nordiska planet har försökt åstadkomma en samordning av de nordiska resurserna. Det finns, Ulla Pettersson, en mycket bra rapport om allt som görs i nordiskt perspektiv i Öst och Centraleuropa. Så varför bara ägna sig åt Sverige? Jag kan nog fixa den rapporten. Den finns med i Nordiska rådet-sammanhanget, eftersom vi har tagit fram den gemensamt. Om man vill gräva djupare i detaljerna finns det självfallet därutöver mängder av projektlistor från BITS, ÖSEK och andra organ som hanterar den ''östmiljard'' som vi har att tillgå varje år, utöver alla miljösatsningar. Det är självklart att vi i Miljöoch naturresursdepartementet håller ett öga på alltsammans som har med miljö att göra. Låt mig också kommentera detta med utsläppsrätter och sådant. Visst är det en viktig och intressant tanke. Det gäller naturligtvis att maximera utbytet av de knappa pengar som man satsar. Men man får akta sig för att byta bort sitt eget ansvar på det sättet. Ett eget ansvar har man alltid. Att ingenting göra hemma för att kunna göra någonting någon annanstans är sällan en tillräcklig utgångspunkt. Jag delar självfallet Ulla Petterssons syn på beredskapen för Östersjön. Det har vi ju haft en frågedebatt om, så jag behöver inte gå in närmare på det. Låt mig också kommentera det som Max Montalvo sade. Jag skall bara nämna att Q 2 var Q 2000. processen och förberedelserna i Sverige. Regeringen gav just den här gruppen och dess föregångare ekonomiskt stöd och utrymme i förhandlingsarbetet. Det är ett gott exempel på hur regeringen har stöttat -- men inte lagt sig i -- ungdomarnas miljöarbete och miljöengagemang. Det var bara som en förklaring till vad det var för organisation. Det har gjort ett väldigt viktigt och stort arbete. Jag skulle kunna läsa upp långa listor, men allt finns sammanfattat på ett utmärkt sätt i det material som Miljö och naturresursdepartementet gett ut. Det kan jag lämna över till Jan Jennehag, så att han får läsa de långa kataloglistorna. Då behöver jag inte ta av den knappa tiden till det här.

Herr talman! Miljöministern sade att jag hade haft en krävande attityd i mitt anförande. Ja, visst -- med en regering som är kompetent och med en förklaring som inger förhoppningar blir det naturligtvis följden. Miljöministerns anförande var annars sympatiskt och resonerande. Jag tror definitivt -- precis som jag antydde -- att vi hade kunnat gå betydligt snabbare fram när det gäller konkreta detaljer om miljöministern själv hade fått bestämma. Alldeles riktigt; det handlar om samhällets förändringar och, miljöministern, det handlar om decenniers förändringar. Därför måste vi planera utifrån att arbetet skall bedrivas under decennier. Det skall finnas en handlingsplan som sträcker sig över många år men som börjar med något konkret, varom vi allihop kan vara överens. Max Montalvo och jag -- och kanske ytterligare andra i kammaren -- var på bilmässan i går. Där fick vi veta av biltillverkarna att det man har åstadkommit egentligen inte är frukten av marknadens krafter utan av de lagar och tvingande bestämmelser som statsmakter runt om i världen har tagit fram. Jag tror att vi inte kommer ifrån detta; marknaden förmår inte utan styrning från samhällets sida ta hänsyn till miljön. Det är till dessa styrningar vi skall ha fram konkreta detaljer. Det är där jag menar att det brister, trots miljöministerns digra lista. Detta var bakgrunden till min attityd. När man har en hög svansföring får man också finna sig i att bli granskad.
Herr talman! Jag vill gärna gå in på några konkreta exempel. Vi tog t.ex. ett principbeslut våren 1991 på bilområdet. Det var den nu sittande regeringen som sedan konkretiserade och genomförde de åtgärder som handlar om miljöklasser för personbilar, lastbilar och bussar, höjd bilskrotningspremie etc. Det var hösten 1991, så det var en rivstart för förverkligandet av de principer som riksdagen tidigare hade beslutat sig för. Därefter har vi gått vidare på olika sätt. Det har inte alltid varit populärt, men det är självklart att vi måste försöka pressa fram alternativa drivmedel. Det kan man göra genom att beskatta det som man vill pressa ut ur systemet, och det har vi också gjort vid flera tillfällen -- inte alltid med riksdagens goda minne. Vi har differentierat drivmedelsbeskattningen så att vi har fått bort det livsfarliga giftet bly ur bensinen på mycket kort tid. Det borde naturligtvis ha varit gjort för mycket länge sedan. Det var fullt möjligt att med ekonomiska styrmedel klara en sådan sak på kort tid. Men det är inte alla åtgärder som är möjliga att hantera på det sättet. Vi hade rad enförslag; jag skall inte repetera dem alla. I samband med klimatpropositionen tillsatte vi en rad utredningar för att ta tag i de mer långsiktiga frågorna, dvs. hur fordonen skall utvecklas och vilken inriktning vi skall ge det arbetet för att komma ifrån den typ av omoderna motorer och bränslen som vi har. Här är miljöklassningen den väg som vi har valt i Sverige, och det är den vägen vi skall fortsätta på. Men det är riktigt att vi kan göra mer på det området, även på ganska kort sikt. Jag har åtskilliga förslag i den vägen.
Herr talman! Det är utmärkt att regeringen har kommit med de förslag som miljöministern redovisade. Det är inte det jag vänder mig emot. Snarare är frågan från vilken ände vi närmar oss problemet. I dag försöker vi bedöma vilka förbättringar som ter sig rimliga med ett traditionellt synsätt på tillväxt och produktionsutveckling. Vad tål branscherna ekonomiskt i konkurrens med marknaderna i den övriga världen? Men jag menar att vi måste bedöma vilka minskningar som är nödvändiga och därefter ställa frågan hur de skall uppnås. Där kommer det långsiktiga perspektivet in, och precis som miljöministern betonade så handlar det om samhällsförändringar. Bilbranschen är ett utmärkt exempel på detta. Vi diskuterar utifrån vad bilbranschen tål för närvarande, inte utifrån vilka förändringar vi måste uppnå under några decennier för att vi skall få en uthållig utveckling. Det är det synsättet som måste karaktärisera vårt arbete. Det är från den änden arbetet måste börja bedrivas handlingsinriktat.
Herr talman! Jag tänker inte polemisera mot den hållningen. Självfallet delar vi den. Men det handlar om att välja ett antal strategiska attackpunkter i det nära perspektivet. Det har vi gjort. Det är ingen tillfällighet att vi har prioriterat ekonomiska styrmedel. Vi har prioriterat att försöka komplettera den katalog som har funnits sedan tidigare och att därefter gå vidare och beräkna våra utgångspunkter på rätt sätt. Det är självklart, både när det gäller de övergripande, nationella räkenskaperna och annat. Vi försöker ta det både politiskt och pedagogiskt viktiga greppet att tala om att det finns en miljöskuld likaväl som det finns en statsskuld, dvs. att om vi ingenting gör så är det inte gratis. Det kostar. Någon skall betala någon gång. Vi försöker också klargöra att det inte är självklart att vi skall använda de skattebaser som vi har på exakt sammma sätt decennium ut och decennium in. Därav debatten om skatteväxling. Hela denna serie av långsiktiga, ekonomiskt påverkande åtgärder ingår ju i en strategi som går ut på att göra samhället mer miljöanpassat. Detta kompletteras med en rad åtgärder av teknisk karaktär. Jag går inte in på dem; de har för många detaljer. Men där är miljöklassningen av fordon och bränslen det viktiga. Vi måste inrikta oss på att komma bort både från dagens förbränningsmotorer och från dagens fossila bränslen. Detta är en självklar utgångspunkt för varje långsiktigt syftande miljöpolitik.
Miljöministern säger att vi har en negativ inställning till miljön. Sedan tillägger han ''utom i närområdet''. Jag är inte riktigt säker på vad han syftar på. Att vi skulle ha en negativ inställning till miljön är helt fel uppfattat av miljöministern. Det jag försökte få fram är att vi menar att en miljöpolitik måste ha folklig förankring. Konsumenterna skall styra miljökraven mer. Vi tror inte på straffavgifter och sådant i oändlighet. Vi tror att det försämrar vår situation i förhållande till vår omvärld. Det är viktigt att svenska företag kan konkurrera på lika villkor, och då går det inte att bara hålla på med sådant. Om jag förstod det som miljöministern sade om ''utom i närområdet'' rätt så syftade miljöministern på att vi inte sade någonting om de globala problemen. Resultatet av de 140 miljökonferenser som har hållits i världen är ganska klent. På det området finns det nog mycket att göra. När det gäller inställning till miljön kan vi nog vara litet skeptiska, men annars är vi inte negativa. Vi gör för vår del en storsatsning på miljön, men på ett mer realistiskt plan. Det gäller att få folket att komma med i återvinningssamhället -- annars blir det ingenting av det heller. Jag tycker att det är roligt att vi är överens om något. Det är vi om Q 2000. Det gör inte saken sämre. Det här initiativet och det som kommer ut av det är ett ypperligt tillskott till miljödebatten. Det är jättebra.
Herr talman! Jag skall till att börja med vänligt konstatera att vi är överens om en sak till, nämligen att folklig förankring är viktig när det gäller miljöpolitiken och politik i allmänhet. Däremot ogillar jag när man talar om straffavgifter. Det handlar om att fullfölja en princip som diskuterades här i Stockholm 1972. Det var inte första gången i världen, men ändå. Jag trodde att det hade trängt in som en allmän, gemensam kunskapsgrund för alla som diskuterar sådana här frågor. Principen är att förorenaren skall betala, eftersom man ändå inte kommer ifrån kostnaden. Det är mer rättvist att förorenaren betalar än att skattebetalare i allmänhet betalar. Man skall inte tro att man kan smita ifrån notan. Det finns inga gratisluncher på det här området. Om man har det synsättet så är det klart att det också innebär att konsumenten får en riktigare signal om vad konsumenten som individ skall köpa, eftersom priset blir mer korrekt. Om man däremot struntar i att sätta rätt pris på miljön är det klart att konsumenten inte får någon möjlighet till styrning. Då får han kostnaden via skattsedeln i stället. Det jag syftade på var Max Montalvos exempel att man kan tänka sig att satsa på avloppsreningsverk runt Östersjön. Det är mycket bra. Det är precis det vi gör. Vi har just en utredning på gång som skall komma med förslag den 1 mars om ett avloppsreningsverk i vartdera Estland, Lettland och Litauen. Detta är ett konkret arbete. Det är inte det enda, men det är ett av de större projekt som vi ägnar oss åt i österled för närvarande. Vi har naturligtvis inte avskrivit Polen, men vi tar i första hand initiativen i de tre baltiska republikerna.
När det gäller miljöavgifterna tycker jag att vi inte skall vara värst i världen. Det vill vi påpeka. Vi är medvetna om att det måste finnas på några områden. Vi reagerade mot att man nämnde avloppsreningsverken i de tre baltiska länderna men inte nämnde Polen. I de baltiska länderna finns det gamla reningsverk ungefär sedan kriget ungefär, men i Polen finns det inga över huvud taget. Vi reagerade starkt på att man hade glömt att nämna det. Det är möjligt att det finns med i utredningen som kommer sedan, men vi påpekade bara det. Så här i elfte timmen skulle jag vilja passa på att ställa en fråga till miljöministern angående försäljningsskatten på tunga fordon. Den skatten har nu skjutits upp kvartal efter kvartal. Jag undrar om det nu inte vore på tiden att miljöministern hade kurage nog att säga att det är bättre att lägga ned den här idén och föreslå en återgång till de gamla idéerna. Det är nästan patetiskt. Snart kommer det att bli så att den nya regeringen efter valet kommer att få ta bort den här regeln, eftersom ni bara skjuter upp beslutet. Den är befängd som helhet, och det måste göras något på den här punkten.
Herr talman! Det är klart att man inte kan vara värst på alla områden, men det är en väldig styrka att vi i Sverige ligger långt framme i kunnande tekniskt sett när det gäller att införa nya instrument. Vi är intressanta för de flesta andra länder på just det här området. Det märker vi ständigt. Ibland är det klart att man kan lära sig av andras erfarenheter också, och det gör vi. När det gäller frågan om Polen är det viktigt att inte falla in i resonemanget om att vi kan göra allting i det sammanhanget. Vi har en arbetsfördelning i Europa. De nordiska länderna har en arbetsfördelning i österled, och det är den som vi tillämpar. Den innebär att vi prioriterar de baltiska republikerna i första hand. Vi vet att problemen är enorma i Wislafloden och på andra håll i Polen. Det är inte någon nyhet. Vi har som bekant gjort insatser där också, men mer på det förberedande stadiet. Vi är beredda att diskutera insatser även där. Låt mig bara i förbigående nämna att vi har ett arbete på gång i den nordiska miljöministerkretsen om, för det första, en bättre samordning av de nordiska insatserna och, för det andra, möjligheterna att ta ut avgifter gemensamt på likvärdigt sätt i de nordiska länderområdet. Vi har i alla fall inga konkurrensnackdelar i förhållande till våra grannar. Ett samarbete skulle medge betydligt större och mer målmedvetna och långsiktiga satsningar när det gäller bl.a. Östersjön, som ju är vår gemensamma miljö. När det gäller försäljningsskatten på tunga fordon är det naturligtvis viktigt att inte förlora pressen på konkurrensen, dvs. att ta fram bättre tekniska lösningar. Däremot har jag alltid varit beredd att diskutera medlen för detta.
Herr talman! Miljöministern började med en liten recension av våra inlägg. Jag tänkte returnera det genom att säga att jag uppfattar miljöministerns uppträdande som välvilligt men litet trött. Jag kan gärna säga att jag har förståelse för den tröttheten. Jag tänker fortsätta att uppehålla mig vid det internationella miljösamarbetet. Miljöministern sade att det är väldigt viktigt att gå vidare med miljöarbetet i Europa. Det är en uppfattning som jag i hög grad delar. Jag tycker också att det nu är dags att vi kommer fram till en gemensam strategi för hur vi skall gå vidare på det området. Även om miljöministern tyckte att resultatet av förhandlingen med EU var bra, vilket jag också kan tycka, så kan vi väl, med ett språkbruk som Olof Johansson känner till, vara överens om att vi inte nådde riktigt ända fram. Vi måste naturligtvis ha strategier för hur frågan skall gå vidare. Vi har en hel del förslag i vår miljömotion. Vi tycker bl.a. att man skall stödja det arbete som Kemikalieinspektionen har gjort och som uppenbarligen har haft effekt. Vi tror också att man behöver satsa på personella resurser i Europa. Man kanske skall ha fler miljöråd, kanske skall lägga ut större miljöansvar på de beskickningar Sverige har utomlands, osv. Vi är gärna med på ett sådant samarbete och hoppas att regeringen också har för avsikt att vara det. När det handlar om samarbetet med Central och Östeuropa är det beklagligt, Olof Johansson, om det berörda materialet finns och inte har delgetts riksdagen. Det är faktiskt efterfrågat här, inte bara jordbruksutskottet. Utrikesutskottet skrev i betänkandet om klimatpåverkan att det är svårt att på ett tillfredsställande sätt bilda sig en uppfattning om miljösamarbetets omfattning och effektivitet. Vi trodde inte riktigt lika mycket som miljöministerns regeringskolleger på utfästelsen att det skulle komma en redogörelse. Kan vi se fram emot en sådan snarast?
Herr talman! Jo, jag har sett att man i socialdemokratiska motioner ofta talar om strategier. Strategier skall utvecklas, och strategier skall redovisas. I ett skede av förhandlingsarbetet när det gäller EU byggde våra litet olika uppfattningar möjligen på en missuppfattning. Vi hade ju ingen anledning att i förväg, i samband med EES-avtal och inför förhandlingarna, redovisa varje detalj och varje fråga. Vi har försökt att i stället göra det på de interna linjerna. Där har jag inte uppfattat någon stark kritik. Däremot har vi försökt att undvika att i en pågående förhandling redovisa våra målsättningar i öppna dokument. Förhandlingsarbetet, som nu preliminärt är avslutat i den här delen -- det gäller alltså hälsa, säkerhet och miljö -- är mycket lärorikt när det gäller att just utveckla hur man skall arbeta i fortsättningen. Vi har haft en strategi i det här arbetet som har inneburit att vi första varvet har gått på våra kolleger, dvs. de miljöansvariga. Men vi är medvetna om, och det visar sig i synnerhet i slutfasen av förhandlingsarbetet, att sektorsintressena i den europeiska unionen är om möjligt starkare än här. Det var när de intressena började lägga sig i förhandlingsarbetet på miljöområdet som vi på slutet hamnade i betydande problem innan det hela kunde lösas någorlunda hyggligt. Den erfarenheten visar också att man måste göra ett betydande arbete. Det visar också varför många av våra vänner på miljöområdet inom EU så gärna vill att Sverige blir medlem. De inser ju att vår kunskap och styrka på det här området är en tillgång för dem när det gäller att betvinga de här mycket motsträviga sektorsintressena inom EU.
Herr talman! Jag tycker att miljöministerns inlägg rakt igenom bra illustrerar att vi verkligen behöver en strategi för hur vi skall gå vidare. Miljösamarbetet i Europa handlar ju inte enbart om EU, som vi faktiskt ännu inte är medlemmar av, utan också om EES-samarbetet. Om man vill vidga det hela litet, och det tycker jag att man i det här sammanhanget bör göra, handlar det också om det samarbete som vi inom ramen för GATT-avtalet och de fortsatta GATT-överläggningarna kan ha på miljöområdet. Det samordnande ansvaret har vi också efterfrågat just när det gäller miljöprogrammen kring Östersjön. Miljöministern sade att Miljö och naturresursdepartementet håller ett öga på utvecklingen. Men jag skulle vilja säga att det inte räcker. Det behövs också en samordnande kraft, och en sådan har vi hela tiden saknat i fråga om För mig var det mycket glädjande att höra miljöministern säga att han delar min uppfattning om ansvaret vid miljöolyckor till havs. Skall jag tolka detta så -- i så fall skulle jag vara väldigt glad och nöjd -- att det äntligen kommer ett förslag till strandningslag?
Herr talman! Först gäller det Öst och Centraleuropa. Jag hann inte med det i förra inlägget. När det gäller omfattningen av olika satsningar finns det ett ganska bra underlag, men det är differentierat. Det finns alltså hos olika myndigheter. Man måste själv arbeta en del för att kunna samla ihop de olika delarna. Jag vill gärna medverka till att sådan information, t.ex. i skrivelseform, kommer till riksdagen. Vi har dock inte hållit på så länge att vi i alla sammanhang har kunnat göra utvärderingar och effektivitetsbedömningar av de åtgärder som vi har vidtagit. Över huvud taget är den struktur som man har valt, Ulla Pettersson känner kanske inte till det, ett arv från den tidigare regeringen. Till att börja med handlade det här om öststatsanslaget. Därefter lyckades jag förhandla fram 0,5 miljarder per år till Miljö och naturresursdepartementets område. En viktig del går till Öst och Centraleuropa. Men det finns ingen samordning, en enda punkt i regeringskansliet, som hanterar de här frågorna. Detta är i stället ett tillägg. Dessutom höjde vi, som bekant, ambitionsnivån rätt avsevärt i samband med regeringsskiftet när det gäller Öst och Centraleuropaanslaget. Där finns alltså ett samordningskrav. Det har i det fallet pågått en utredning om hur detta skall hanteras i fortsättningen. Någon slutsats har vi ännu inte hunnit dra i det avseendet. Däremot har jag utnyttjat den, tycker jag, viktiga samordning som ligger i att ha nära kontakter med våra nordiska grannar i det här fallet. Vi har ju samma trafik i Öst och Centraleuropariktningen på det här området, och vi har anledning att se till att verksamheten blir så effektiv som möjlig. När det gäller lagstiftningen handlar det om internationella konventioner och svensk lagstiftning. Vi gör en översyn när det gäller de frågor som vi diskuterade under en frågestund här.

Herr talman! Jag kommer att något beröra den debatt som miljöministern och Ulla Pettersson förde om Europa. I höstas debatterade vi ett betänkande om inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG, numera EU. Vid den tidpunkten pågick ännu förhandlingarna med EU på det här området. Socialdemokraterna framförde i den debatten oro över svårigheterna att komma framåt i förhandlingarna på just det här området. Sverige hade mycket bestämda utgångspunkter för samarbetet -- bl.a. att högsta tillämpade nivåer inom miljöskyddet skulle gälla och att inga standarder skulle behöva sänkas. En målsättning var också att EU:s miljökrav borde skärpas på viktiga områden. Jag tycker att vi kan konstatera att förhandlingarna på miljösidan blev en stor framgång. Miljöministern var något blygsam när han talade om ett ''någorlunda hyggligt'' förhandlingsresultat. Jag tycker faktiskt att det var en framgång, framför allt i den bemärkelsen att vi har fått god acceptans för våra krav. Dessutom har vi faktiskt dragit med oss EU uppåt på miljösidan och fått dem att avge löften om att de skall höja sina krav. Det tycker jag är att betrakta som en förhandlingspolitisk framgång. Det är väl många som har bidragit till denna och verkligen sett till att de svenska kraven fick den styrka som behövdes i de här förhandlingarna. Jag tycker också att det visar vilka möjligheter vi som medlemmar av EU har när det gäller att föra en offensiv miljöpolitik. I det arbetet är EU:s femte miljöprogram en god utgångspunkt. Det godkändes av EU:s ministerråd för ungefär ett år sedan.

I dessa avseenden är alltså det femte miljöhandlingsprogrammet och våra egna utredningar och program på detta område likartade. Rolf Annerberg har dessutom en mycket positiv syn på våra möjligheter att driva miljöfrågorna i EU. Den uppfattning som han torgför delas också av Miljökonsekvensutredningen, som har haft i uppdrag att kartlägga miljökonsekvenserna av ett svenskt medlemskap i EU. Man har i första hand tagit upp tre frågor. En av dem har varit Sveriges möjligheter att självständigt utforma en aktiv miljöpolitik. Det har ofta hävdats att detta skulle försvåras vid ett medlemskap. Men utredningen kommer fram till att man inte delar den uppfattningen. Man framhåller att många frågor avgörs på internationell nivå och att vi genom vår handel redan är starkt kopplade till EU. Man pekar också på att den ekonomiska utvecklingen kan bli svag om vi står utanför. Då kan det vara svårt att få utrymme för långtgående egna miljökrav. När det gäller frågan om våra möjligheter att påverka EU:s miljöpolitik är slutsatsen entydig och egentligen självklar. Ett EU-medlemskap ger betydligt bättre sådana möjligheter. Frågan om hur miljötillståndet påverkas besvarar utredningen med att om Sverige driver en offensiv miljöpolitik inom EU är förutsättningarna goda för en förbättring av miljötillståndet. Man pekar också på Sveriges möjlighet att gå före och därigenom påverka andra länder. Miljöministern var inne på att Sverige har den rollen och den skall vi självfallet fortsätta att ha. Utredningens ordförande Anders Wijkman säger: Under förutsättning av ett offensivt svenskt agerande på miljöområdet tror jag personligen att ett medlemskap är att föredra. Jag tycker att även det är försiktigt uttryckt. Jag tycker att man i stället kan konstatera att en förutsättning för verkligt stora framgångar på miljöområdet är ett aktivt svenskt medlemskap i EU. Vi skall vara engagerade européer på det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska området men förvisso också på det miljöpolitiska.
Herr talman! Min avsikt är egentligen inte att polemisera med det som Ivar Virgin har sagt. Mycket av det kan jag hålla med om. Men jag blir en aning orolig av själva andan i anförandet. Det låter på något sätt som: Ja, nu har vi uppnått det här förhandlingsresultatet. Det är bra. Nu sitter vi nöjda i Sverige. Jag menar att miljöarbetet aldrig får stanna. Vi kan aldrig slå oss till ro och säga: Nu när vi har uppnått det här så är det bra. Jag skulle önska att jordbruksutskottets vice ordförande kunde vara litet mer framåtsyftande, litet mer krävande, litet tuffare, om jag säger så. Det kanske går bra att ta lektioner av Jan Jennehag, som miljöministern tyckte var krävande. Jag skulle som sagt gärna se litet mer framsynthet från den kanten.
Herr talman! Mitt behov av att ta inspiration från vänstersidan är måttligt. Men jag sade flera gånger i mitt anförande, tror jag, att jag tycker att Sverige skall föra en offensiv miljöpolitik. Det måste rimligen innebära att man på olika områden flyttar fram positioner. Ett av de områdena tycker jag självklart är att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Där tycker jag faktiskt att Sverige har haft en framgång. Men det finns begränsningar i möjligheten att använda det vapnet, begränsningar som helt enkelt beror på att det finns risk för att vi slår ut egen produktion. Vi skall gå före, men det finns gränser. Jag tror att även miljöministern nämnde det i sitt anförande. Det borde vara tacksamt att i Europa arbeta för modellen att använda ekonomiska styrmedel. Jag tror uppriktigt sagt att det är ett mycket verkningsfullt vapen i kampen mot miljöproblemen.

Herr talman! Egentligen slutar den första dagen av den allmänpolitiska debatten där den borde ha börjat, med miljö och naturresursfrågorna. Det största hotet mot mänsklighetens framtid är miljöförstöringen. Det är slöseriet med naturresurser. Insikten växer om att vår tids viktigaste uppgift är att avvärja det hotet. Globalt var Riokonferensen 1992 en milstolpe. Jag är faktiskt ganska imponerad av vad regeringen har gjort för att följa upp Riokonferensen genom initiativ, beslut, utredningsuppdrag, engagemang och även genom att stimulera t.ex. det lokala Q 2 000. Dessa jobbar på ett förnämligt sätt, inte minst på det lokala planet. Ett symboliskt steg är också att finansplanen i årets budgetproposition har en bilaga om uthållig utveckling. Nästa steg är rimligtvis att finansplanen blir en bilaga till Sveriges resursbudget, där ramarna sätts av vad naturen långsiktigt tål och vad hänsynen till kommande generationer medger. De politiker som inte ställer upp på den här grundsynen vill jag bestämt och mycket tillspetsat avråda från att öka premiereservinslaget i ett nytt pensionssystem. Det är bortkastade pengar att spara för en framtid som inte finns. I ett globalt perspektiv måste vi vänja oss vid tanken att rättvist fördela knappa resurser i tid och rum. Kanske kan det ske genom ransonering av rätten att förbränna fossila bränslen eller att släppa ut växthusgaser. Samma ranson til varje människa på jorden. I ett inledningsskede kan en sådan princip ge många u-länder en ny handelsvara, förbruknings eller utsläppsrätter, som säljs till iländer som behöver tid för att anpassa sig till en framtida hushållning med naturresurser som ligger inom ramen för vad naturen tål. Internationellt samarbete är avgörande. Det har betonats tidigare i den här debatten. Synsätt med den här inriktningen är inte nya. Jag tittade i backspegeln och hittade en partimotion av De inledande orden löd: ''Miljöpolitikens främsta mål är att göra det möjligt för vår egen och kommande generationer att överleva. Överlevnad är viktigare än levnadsstandard. Samtidigt måste det traditionella standardbegreppet ges ett vidare innehåll.'' Här framfördes också synpunkter på den globala resursfördelningen. Jag är övertygad om att andra partier kan hitta liknande förpliktande uttalanden årtionden tillbaka. Det handlar alltså om förlorade år i den viktigaste uppgiften för oss alla, kampen för mänsklighetens överlevnad. Vi har ett gemensamt ansvar inför kommande generationer att nu med all kraft ge miljö och naturresursfrågorna förtur i vårt arbete. Hittills har teknikens möjligheter alltför mycket fått styra den tekniska utvecklingen. Så kan det inte fortsätta. I stället måste miljöns krav och mänsklighetens behov vara styrande. Då blir tekniken ett viktigt hjälpmedel, liksom möjligheten att sätta pris på miljön. Det får inte längre vara gratis att skada och förorena. Den prissättning som då blir aktuell baseras på värderingar. Det blir en naturlig uppgift för oss politiker som företrädare för våra uppdragsgivare, väljarna, att göra de värderingarna. Låt mig belysa det här synsättet med ett praktiskt och aktuellt exempel: Rödkobbsleden i Stockholms skärgård. I förra veckan sade Länsstyrelsen i Finlandsrederiernas förslag att ta i anspråk och exploatera ett orört skärgårdsområde norr om Sandhamn för en ny farledssträckning. För sjösäkerhet, navigering och manövrering skulle den ge stora fördelar. Fartygen är numera så stora att de inte får plats i den nuvarande farleden, den som för bara 15 år sedan utsågs till huvudled till Stockholm och rustades upp rejält. Den fartygstekniska utvecklingen har styrt oss mot ett vägskäl, eller en vattendelare får man väl säga i detta sammanhang. Skall vi politiker snällt ställa upp och besluta att miljön skall underordnas den tekniska utvecklingens krav, eller skall miljökraven äntligen bli överordnade? Jag känner en djup tillfredsställelse över att ha kunnat medverka till att den senare linjen segrade. Särskilt bra kändes det naturligtvis att det var Folkpartiets handlingsprogram med bl.a. miljöanpassning, ekonomiska styrmedel och en helhetssyn på transportsystemet som majoriteten anslöt sig till. Ett annat exempel på hur en miljöanpassning kan ske är Öresundsbron, som diskuterats tidigare här i dag. Folkpartiet medverkade 1991 till att den s.k. nollösningen skrevs in i riksdagsbeslutet. I dag kan vi ställa oss frågan: Hur skulle vi ha sett på ärendet med eller utan en nollösning inskriven i riksdagsbeslutet? Vi hade den gången med också kravet på ett luftvårdsprogram för Skåne; det är ingen nyhet nu. Vi måste lära oss att tekniken måste underordnas miljöns krav. Vi måste utnyttja och samordna hela det spektrum av styrmedel som vi förfogar över. Samordningen är väldigt viktig för att resultatet skall bli harmoniskt. Med det här inlägget vill jag stryka under vårt gemensamma ansvar över partigränserna i kampen mot miljöförstöringen och för hushållningen med naturresurser. Jag tror att vi i grunden har gemensamma uppfattningar att slå vakt om.

Herr talman! Jag delar gärna miljöministerns synpunkt att Ulla Petterssons inlägg hade en väldigt sympatisk karaktär och byggde på en korrekt och respektabel syn på miljöproblemen i stort. Det finns många enskilda socialdemokrater som ger uttryck för sympatisk attityd. Det gäller t.ex. den som officiellt är utpekad som miljötalesmannen i det socialdemokratiska partiet, Anna Lindh. Hon har tankegångar kring Dennispaketet som i stort liknar dem som Centerpartiet har fört fram, nämligen en allvarlig kritik mot det trafiksystemets uppbyggnad. Jag skall gärna säga att jordbruksutskottets ordförande i tidningsartiklar tillsammans med partikamrater uttryckt åsikter om kärnkraftens framtid som också de väldigt mycket liknar dem som vi i Centern har framfört. Jag hyllar gärna Mats Hults i Stockholm syn på att man bör avbryta ansträngningarna att få reaktor 1 i Oskarshamn i gång igen. Bekymret är: Var finns sedan de socialdemokratiska besluten i dessa frågor? Kommer dessa attityder att återspeglas i att man också stöttar Centerns agerande när det gäller att få hejd på Dennispaketet, att få kärnkraften avvecklad? Dess värre har aldrig så sympatiska attityder och åsikter från i det här fallet Ulla Pettersson kunnat dölja oförmågan och osäkerheten i den socialdemokratiska miljöpolitiken. Litet av samma bekymmer får man när man lyssnar på Jan Jennehag. Han säger att regeringens förslag på miljöområdet är tandlösa. Jag kan försäkra att den uppfattningen inte riktigt delas av det näringsliv som kommer att bli väldigt starkt beroende av de förslag som regeringen lagt fram i riksdagen och som nu successivt genomförs ute i det som vi brukar kalla det verkliga livet. Där uppfattar man inte förslagen som tandlösa. Däremot ter det sig litet tandlöst, måste jag säga, när Vänsterpartiet ungefär ett år efter det att regeringen har lämnat sin kretsloppsproposition kommer med en motion, i vilken man säger sig vilja införa ett kretsloppssamhälle. Man frågar sig var Vänsterpartiet har varit det år då regeringens kretsloppsproposition diskuterades och beslutades i riksdagen. Herr talman! Om Max Montalvos inlägg kan man säga att eländesbeskrivningen återkom där. Han talar igen som förr i tiden om miljöfanatiker. Han framställde bekymren som om de inte existerade. Han säger att man i stort sett har löst problemen med bilavgaserna, enligt vad han har hört på bilmässan. Jag vill gärna fråga Max Montalvo hur han har tänkt sig att man skall förbränna i en bilmotor material som innehåller kol utan att det bildas koldioxid. Hur har han tänkt sig att problemet skall lösas genom någon sorts technical fix inom bilindustrin? Är det inte så i stället att vi måste byta bränslen, få en annan syn på kommunikationer och transporterna, eller menar Max Montalvo att vi i vårt nit att följa miljöambitionerna från bilindustrin skall upphäva de naturlagar som många av oss tycker är vägledande i det verkliga livet? Det som är unikt med regeringens arbete är att man lyckats kombinera ett starkt internationellt engagemang och arbete som väckt respekt världen över med ett handfast lokalt engagemang. Kombinationen av Riokonferensens arbete och det som nu blivit det lokala Agenda 21-arbetet är ett starkt nytt och viktigt inslag i det svenska miljöengagemanget. Självklart är också den nya strömfåran med kombinationen av ekonomi och ekologi vägledande och viktig. Den nya UNCED-propositionen har redan lagts fram. Nu kommer kemikaliepropositionen, miljöskuldsredovisningar och så småningom regeringens proposition om de nya miljölagarna sammanförda i en miljöbalk. Här finns den offensiva inriktningen. Jag kan för egen del också nämna inte minst det konkreta arbete som fullföljs i kretsloppsanpassningen i regi av bl.a. Kretsloppsdelegationen. När det gäller produktansvaret tas nya steg. Nya varuområden som bilar, elektronik och däck kommer att gå samma väg som förpackningar och tidningspapper. En ny strategi utarbetas för samhällets kretsloppsanpassning. Det offensiva arbetet finns liksom det lokala engagemanget och det internationella medvetandet. Det bådar gott för det fortsatta miljöarbetet, herr talman.

Herr talman! När det gäller allianser i riksdagen kan vi, Lennart Daléus, vara överens om ganska mycket, bl.a. det som Lennart Daléus efterlyste hos socialdemokraterna: synen på kärnkraften och Tandlöshet eller inte, men om vi som mått skall ha näringslivets reaktioner tror jag att vi är ute på ganska farliga vägar. Näringslivets intressen skriar alltid om samhället, statsmakterna, beslutar någonting som hotar näringslivets vinster eller i övrigt sätter gränser för dess agerande. Det vet vi redan från början, så det är icke tillämpligt i detta sammanhang. Vi har, Lennart Daléus, inte uppnått kretsloppssamhället i och med riksdagsbeslutet. Det är väl bra att vi är flera krafter som vill utveckla den tanken och försöka driva arbetet vidare.
Herr talman! Det är riktigt att näringslivets reaktioner kanske inte alltid är ett mått på aktivitet och kanske inte alltid skall uppfattas som någonting positivt. Men i det här fallet är de faktiskt det. Näringslivet reagerade först med väldigt stor skepsis på regeringens arbete med kretsloppet, på produktansvaret och detta att kommunerna skulle avlastas från det tunga hanteringsarbetet och ges mer muskler att hantera kontrollapparat och tillståndsfrågor osv. Under det ett och ett halvt år som regeringen har koncentrerat sig på den här delen av miljöarbetet kan man se hur näringslivet successivt har ändrat inställning. Man har anpassat sig mer och antagit utmaningen. På många håll är man värd uppskattning för det engagemanget, det tycker jag skall sägas. Det är riktigt att man inte bara har tagit det hela som kritik av och en attack på näringslivet. Man har faktiskt anpassat sig väldigt mycket. Det är kanske en av de nya metoderna som man använder i miljöarbetet. Jag är glad att Jan Jennehag säger att man från Västerpartiet vill anta, utveckla och fortsätta tanken på kretsloppsarbetet. Välkomna!
Herr talman! Lennart Daléus undrade var de socialdemokratiska besluten finns. Det är bara för mig att hålla med om att det är alldeles för få socialdemokratiska miljöbeslut, vilket till stor del beror på att vi dess värre inte har någon majoritetsställning i den här riksdagen. Men vi har förslag till beslut, som vi har fört fram under flera år.

Förslagen finns alltså. Låt oss se om vi i det kommande utskottsarbetet inte kan bli överens om en hel del av dem, Lennart Daléus.
Herr talman! De sakfrågor som Ulla Pettersson nämnde är angelägna, och där behövs ett gemensamt engagemang. Vad jag var ute efter var de litet större kontroversiella frågorna. Som vanlig medborgare måste man bli litet förvirrad när talesmän agerar väldigt starkt åt ett håll medan besluten och de verkligt tunga förslagen går åt ett annat håll. Jag vill gärna anta Ulla Petterssons utmaning. Margareta Winberg, ordförande i jordbruksutskottet, och några andra partikamrater har i andra sammanhang än här i kammaren agerat för kärnkraftens avveckling. Från Centerpartiet har vi i år väckt en motion i vilken vi ställer precisa krav på ett fullföljande av de tidigare riksdagsbesluten och därmed också folkomröstningens resultat. Då vill jag ställa frågan så här: Kan vi förvänta oss auktorativt stöd från socialdemokratin för den motionen? Mycket skulle då vara vunnet i sakfrågan och inte bara i den politiska retoriken.
Herr talman! Beträffande kärnkraften finns också den med i vår motion. Vi vill att 1991 års trepartiöverenskommelse skall fullföljas. Vi föreslår faktiskt att det arbetet skall sättas i gång, i vilket det också skall ingå en avvecklingsplan. Det är alltså fråga om en partimotion som hela vårt parti står bakom. Står hela Centerpartiet bakom den motion som Lennart Daléus talar om?
Herr talman! Vi börjar nalka oss något glädjande och intressant, även om Ulla Petterssons resonemang fortfarande är litet luddiga. Hon sade att hela socialdemokratin står bakom motionen och att 1991 års beslut skall fullföljas när det gäller kärnkraftens avveckling. Här finns alltså möjlighet att göra det som kallas för att ''operationalisera'' den attityden. I ett mycket tydligt förslag i en motion har vi klarat ut hur detta lagtekniskt skall gå till. Det finns möjlighet för socialdemokraterna att kliva upp på den vagnen. Om jag tar ansvar för Centerpartiets stöd för denna motion kanske Ulla Pettersson kan ta ansvar för socialdemokraternas stöd. Det vore mycket intressant.

Herr talman! Det talades om elände och miljöfanatiker. Jag anser att det har varit till skada att miljöfanatiker har varit alltför vidlyftiga i sin iver att få till stånd förbättringar för miljön. Det har många gånger varit till skada, i synnerhet eftersom den breda allmänheten på det viset har tagit avstånd från miljöarbetet. Jag tror att det är väldigt viktigt med en folklig förankring. Det är klart att man inte kan ändra naturlagarna. Det är omöjligt. Jag erkänner att det kommer ut olika ämnen ur avgasrören. Men vi har så få bilar per kvadratkilometer i Sverige att med de nya bilarnas avgasrening borde inte biltrafiken utgöra något problem, utom i vissa tätorter. Vi har väckt en nollemulsionsmotion, i vilken vi säger att de långsiktiga kraven på bilfabrikerna måste vara att de skall få fram nästa generation bilar. I vår vision löser man då detta problem. I det sammanhanget kommer elbilar och hybridbilar in. På mässan kunde vi se att man hade tagit fram vätgasmotorn, som en gång i tiden var en svensk uppfinning och som utmobbades av den svenska oljeindustrin. Det är beklagligt att inte riksdagen på den tiden hjälpte till för att se till att vätgasmotorn stannade i Sverige och att den utvecklades snabbare. Men då var tydligen inte miljömedvetandet ens i Centern på topp.
Herr talman! Man kan inte som Max Montalvo säga att man är på väg att klara utsläppen. En del utsläpp kommer med dagens bränsle med naturnödvändighet ut. Koldioxiden är ett av de största problemen med dagens biltrafik. Lösningen måste ligga i ett annat tänkande, andra bränslen, en annan trafikstruktur och i ett utnyttjande av kollektiva transportmedel på ett helt annat sätt än tidigare. Detta i sin tur betyder att man måste ta avstånd från stora trafikleder av den karaktär som t.ex. Dennispaketet innebär. Man får inte, Max Montalvo, ta det så lättvindigt som att säga att det finns tekniska lösningar och att det kommer att lösa sig om vi bara får litet tid på oss. Det brådskar med att stoppa i någonting annat i tankarna och med att ha en annan tanke om de här sakerna.
Herr talman! Skillnaden mellan Centern och Ny demokrati är att vi är positivt inställda till bilarna. Anledningen till att jag tyckte att detta var ett mindre problem för Sverige var att jag jämförde med förhållandena i Tyskland, där man har 50 % katalysatorsrening i dag och anser att man därmed har klarat problemet. I min tanke gjorde jag den jämförelsen och tyckte då att vi har ett väldigt litet problem. Jag klargjorde just att vår långsiktiga politik står upp för den biten. Under tiden kan man gott och väl använda de bilar som vi har i dag. Den lilla försämring av miljön som dessa bilar har medfört jämfört med hela industrins utsläpp under 50--60 år är en bagatell, tror jag. Vi har väckt en motion som syftar till att stimulera elbilar i tätorter. Elbilar bör få fri parkering i tätorter. Det är också en stimulans åt rätt håll. Man måste vidta praktiska åtgärder för att få folk att agera på rätt sätt. Man kan inte bara hålla på med avgifter och förbud. Ni stödde inte vår motion som vi väckte förra året om eftermontering av avgasrening på äldre bilar. Jag förstår inte riktigt varför när ni är så väldigt oroliga för avgaserna.
Herr talman! Jag ger upp den fortsatta argumentationen. Om man som Max Montalvo menar att utsläppen från dagens bilar är ''en bagatell'' är det klart att han agerar trafikpolitiskt därefter. Det leder då till de ståndpunkter som Max Montalvo redovisar. Om man menar att problemen i Sverige är lösta och att Tyskland är någonting annat, har man inte förstått att luftföroreningar glider fram och tillbaka utan hänsyn till nationsgränser. Vi har uppenbarligen ett annat synsätt, men den diskussionen får vi fortsätta med vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Jag tycker att vi fick en liten, intressant diskussion om energipolitiken här på slutet. Trepartiöverenskommelsen som träffades 1991 står nu samtliga regeringspartier bakom. Det innebär att fem partier står för den. Det intressanta är att uppföljningen av energiprogrammen för ökat energisparande verkligen genomförs och att vi verkligen får fram alternativ till kärnkraften. Vi kristdemokrater har också väckt en motion och framfört våra tidigare synpunkter, att det borde tillsättas en parlamentarisk avvecklingskommitté som verkligen tillser att energiprogrammen fullföljs, så att det blir en avveckling av kärnkraften till år 2010. Vi har också tagit upp lagstiftningsfrågan och ansvarighetsfrågan för kärnkraftsföretag vid olyckor. Det vore intressant att få litet mer kött på benen från socialdemokraterna. Jag har tidigare hört talet om att de är för detta. Men är de beredda att nu verkligen sätta kraft bakom orden och se till att vi får denna kärnkraftsavveckling? I övrigt hade jag tänkt ställa en del frågor till miljöministern om miljöbiståndet till öst, men dess värre var han tvungen att lämna kammaren. Därför vill jag ideologiskt och litet mer övergripande anknyta litet till Sören Norrbys anförande. Få saker är så fundamentalt viktiga som att inte rycka undan grundförutsättningarna för vår existens på jorden. Jag talar då förstås om behovet av ett förvaltaransvar för att ekosystemen skall kunna behållas intakta. En stark vision och strävan måste prägla vårt arbete för en bärkraftig utveckling. Detta inte minst för att det är den enda tänkbara utvecklingen för att inte våra barn och barnbarn skall få ägna alla krafter och resurser åt att komma till rätta med miljöproblem till följd av vår misshushållning med naturresurser. Fokuseringen för att komma till rätta med vår finansiella skuld måste i lika hög grad riktas mot att lägga upp strategin för att komma till rätta med miljöskulden. Att inte göra det är detsamma som att acceptera en djupt orättvis ojämlikhet i livsbetingelserna mellan generationerna. Det är inte acceptabelt. Den finansiella skulden och miljöskulden har gemensamt att de ökar fattigdomen och minskar handlingsutrymmet för nästa generation. Därför är det positivt att miljöministern senare i vår ämnar återkomma med förslag till åtgärder för att begränsa miljöskulden. Många stora miljöproblem såsom växthuseffekt och uttunning av ozonlager, försurning osv. förutsätter ett kraftfullt arbete på internationell nivå. Men alla miljöproblem, även de globala, åtgärdas till syvende och sist på det lokala planet. Detta har också tagits upp här i debatten. Därför är det viktigt att vi inte skyggar för att så fort som möjligt driva miljöfrågorna lokalt här hemma i Sverige och visa att vi verkligen går före i miljöarbetet. Det visar också den lilla debatt som handlade om EU och miljöarbetet. Vad gäller en rapport om skatteväxling för miljön har kds skisserat hur en strategi kan läggas upp. Miljöförstöring och nyttjande av naturresurser måste få rätt pris för att överutnyttjandet skall kunna minska. Konsumenten måste få en möjlighet att ställas inför de rätta priserna. En skatteväxling skall inte öka det sammanlagda skatteuttaget från näringslivet. Men genom att lägga en högre skatt på miljöförstörande ekonomisk aktivitet och mindre skatt på arbetskraft uppnås två mål. Dels ökar efterfrågan på arbete, dels minskar miljöbelastningen. Intentionerna i årets budget att nu tillsätta en bred parlamentarisk utredning som skall se över formerna för en skatteväxling är helt i linje med kristdemokraternas miljöpolitiska strategi. Vi ser detta som en stor framgång. Herr talman! Regeringen har under det gångna året lagt en rad förslag på miljöområdet som kommer att leda till minskat slitage på naturmiljön. Jag tänker då bl.a. på en förändrad skogsvårdspolitik, där miljömål och produktionsmål jämställs, ett ökat kretsloppsförfarande som har tagits upp här i debatten, genom införande av ett stegvis producentansvar och åtgärder för bevarande av den biologiska mångfalden. Ytterligare förslag kommer. Det är helt nödvändigt att en offensiv miljöpolitik bedrivs kontinuerligt. Detta är ingenting som vi kan koppla av genom att säga att vi då och då skall göra detta, utan det måste hela tiden finnas i processen. Om man litet kort ser på socialdemokraternas alternativ kan man få vissa funderingar om hur de resonerar när det gäller miljöfrågorna. Jag har exempelvis hört ledande socialdemokrater raljera ganska kraftigt med regeringens hantering av Socialdemokraterna är förvånansvärt att fyrklöverregeringen vill ha en mycket nogsam miljöprövning, där en absolut nollösning kan garanteras, bör väljarna knappast känna förtroende för det partiets miljöambitioner. Regeringens hantering av frågan om en fast förbindelse över Öresund visar just att miljöintresset står i centrum av debatten vid beslutsfattandet. Det centrala är att vi får in miljötänkandet över hela fältet och att det väger tungt. Herr talman! I vår skall vi också behandla förslag till en ny miljöbalk. Det är ett arbete som har pågått i många år och som har varit väldigt intressant. I förslaget föreslår vi en rad konkreta förbättringar för miljön. Jag ser fram emot den debatten under våren här i riksdagen. En ny miljöbalk är en stor framgång för landet.

Herr talman! För en inbiten kärnkraftsmotståndare är det litet av en glädjens kväll när Dan Ericsson i Kolmården nu markerar kravet på en lagstiftning som innebär att kärnkraften avvecklas och att kärnkraftverkens ägare tar sitt ansvar under perioden fram till dess. Herr talman! Jag hade självfallet inte förväntat mig något annat av Dan Ericsson. Jag har haft förmånen att få stå på samma barrikader som Dan Ericsson i tidigare sammanhang i detta arbete. Med den närmast självklara attityden från, som jag utgår från, hela kds tillsammans med det som jag uppfattade som ett ansvarstagande av Ulla Pettersson att ställa upp bakom dessa krav har det här i kväll i själva verket formats en majoritet för att åstadkomma det som många av oss har längtat efter sedan folkomröstningen 1980. Det är därmed en glädjens kväll, herr talman!
Herr talman! Jag skall bara svara på den direkta fråga som jag fick. Om jag inte minns alldeles fel var det Socialdemokraterna som tog initiativet till 1991 års överenskommelse. Den står vi naturligtvis fast vid. Jag anade litet tveksamhet därom från Dan I likhet med Dan Ericsson ser jag fram emot det fortsatta miljöarbetet i riksdagen. Den här debatten får anses ha visat att vi allihop är ganska överens om att vi inte sätter några klackar i backen i dag. Miljöarbetet skall gå vidare framåt, alldeles oavsett hur det kommer att se ut i våra relationer till omvärlden.
Herr talman! Jag söker inte någon som helst konfrontation med Socialdemokraterna i energifrågan, utan noterar att man har ett intresse. Vad jag efterlyser är konkret handling och att man verkligen anstränger sig för att nu följa upp det energibeslut som riksdagen fattade 1991. Som Lennart Daléus sade stod vi på samma barrikader vid folkomröstningen 1980. För min del känner jag mig fortfarande frågande inför Socialdemokraternas energipolitik, inte minst mot bakgrund av vad som hände vid folkomröstningen där de drev fram en tredje linje. Därmed har vi kärnkraften kvar under en betydligt längre period än vad som hade behövts. Energidebatten har sedan under hela 1980-talet legat nere inför energibeslutet 1991, då vi ändå kom överens över blockgränserna. Vad jag är angelägen om är att detta fullföljs. Jag söker inte konfrontation utan en praktisk utformning. Genom de uppföljningar som hittills har gjorts kan vi nu se att beslutet inte har fått alltför stora effekter ute i verkligheten när det gäller energisparande och när det gäller att få fram alternativ. Det är där det hastar. Det är bra om Socialdemokraterna nu ställer upp på detta.
Herr talman! Jag vill i all försynthet påpeka att Socialdemokraterna efter 1991 inte har haft möjlighet att i regeringsställning driva förslag på vare sig energi eller miljöområdet.
Herr talman! Dan Ericsson talade om att avveckla kärnkraften. Det ämnet var uppe också i den förra debatten. Som alla här vet anser vi nydemokrater att kärnkraften är miljövänlig. I en öppen demokrati är kärnkraften inte så farlig -- för att undvika den debatten -- som i en diktatur. Då tänker jag på Sovjet. Det beror på att vi kan föra en öppen debatt om och ha en kontroll av kärnkraften på ett helt annat sätt. Då undrar jag: Har det dykt upp något alternativ sedan förra debatten, Dan Ericsson, som är ett verkligt alternativ? Eller är det fortfarande fråga om det som jag förra gången kallade för flum, alltså att man skall dra ner på välfärden i stället? Vad är alternativet?
Herr talman! Det handlar inte alls om att dra ner på välfärden. Max Montalvo talar om att vi har en säker kärnkraft. Jag tror inte att de som har varit utsatta för en kärnkraftsolycka och bor i närområdena tycker att de i dag har en välfärd. Det är bl.a. dessa risker som det handlar om. Vad är då alternativet? Ja, det finns alternativ, om vi för en sådan politik att vi får ett sparande och utnyttjar biomassa, vind och annat som kan ersätta kärnkraften. Vi kan också göra effektiviseringar på vattenkraftsområdet. Men det måste finnas en politisk drivkraft. Det ger sig inte självt. Starka intressen står emot. Max Montalvos inlägg bekräftar det senare.
Herr talman! Dan Ericsson var just inne på skrämseltaktiken. Men jag nämnde faktiskt att man i en öppen demokrati har insyn, debatt och kontroll av kärnkraften. Där blir den relativt säker, för att vara försiktig med orden. Bekymret är att man fortfarande använder skrämselmodellen och påstår att kärnkraften är så himla farlig. De alternativ som redovisades nyss är inte färdigutvecklade. Sätt moroten ett par år framåt, men det säger ni ingenting om. Det är bara avveckling som är det viktiga. Det gäller bara principen. Jag ställer mig helt oförstående till den tanken.
Herr talman! Jag har rest omkring och haft förmånen att få besöka en del av de nya biobränslepannor som faktiskt växer upp runt om i landet. De är konkreta exempel på att det går att få fram alternativ och att det finns en klar marknad för detta bränsle. Det gäller att målmedvetet driva på en sådan utveckling. I en öppen demokrati, sade Max Montalvo, är kärnkraften relativt säker. Det är detta som är problemet. Kärnkraften är bara ''relativt'' säker. Vi vet att den aldrig kommer att bli definitivt säker. Inte minst med tanke på att vi nu har åldrande reaktorer, tror jag att riskkänslan kommer att öka i befolkningen. Om vi inte skapar förutsättningar för en avställning av dessa reaktorer, måste vi ha ett sparande, som vi kan stimulera på olika sätt. Det kan där finnas nya friska förslag. Det handlar också om att vi skapar en marknad för alternativen.

Herr talman! Riksdagskamrater! Östersjön är ett sjukt innanhav, som får konstgjord andning genom Bälten och Öresund, då stormarna blåser i rätt riktning. Östersjön behöver mer syresatt saltvatten, inte mindre. Vad Östersjön behöver är med andra ord en positiv lösning och ingen nollösning. Jag skulle vilja göra en liten jämförelse. Ingen skulle komma på tanken att ordinera en svårt astmasjuk patient strypkoppel och rehabilitering i rökrum. Min oro är stor, och våra ungdomars oro är också stor. Vi har ett ansvar såsom förvaltare av naturens resurser. Hoten mot Östersjön är många. Kraftiga miljövårdsansträngningar krävs. Viktiga samhällssektorer som trafik, jordbruk och energi måste läggas om i mer miljövänlig riktning. Låt oss arbeta i Riokonferensens anda och för biologisk mångfald. Vi måste bevara biotopen Östersjön såsom ett viktigt exempel på ett brackhav. Tillförsel via vatten och luft av gifter, överexploatering av de levande resurserna samt direkt förstörelse av viktiga kustekologiska system utgör hot mot Östersjön. Avgränsade havsområden är särskilt utsatta. Kattegatt, på gränsen mellan Nordsjön och Östersjön, kollapsade först. Både Västerhavet och Östersjön är illa ute. Nordsjön har klarat sig bättre genom att vattenutbytet är effektivare med ett utbyte på två tre år. För Östersjöns överlevnad är ett internationellt samarbete helt nödvändigt. Här räcker det inte enbart med Östersjöstaterna. Havet börjar ju inte vid stranden utan vid gränsen för dess tillrinningsområde. All mark som vattnet rinner igenom på vägen mot havet och allt vatten som rinner ut i havet påverkar förhållandena i Östersjön. Med andra ord påverkas havet av vårt nyttjande av såväl mark som luft. 40 % av det kväve som tillförs Östersjön kommer från luften. Huvuddelen kommer från biltrafiken, där den tunga trafiken utgör en del. Havet är slutstationen och tar emot mer och mer av både näringsämnen och gifter. Av det totala flödet mellan Nordsjön och Östersjön beräknas ungefär 30 % gå genom Öresund. Flödet genom Öresund beräknas svara för omkring 50 % av salttillförseln. Redan i dag, före brons tillkomst, finns det på tok för litet syresatt vatten för att garantera Östersjöns framtid som ett levande innanhav. Det krävs kraftiga stormar i rätt vindriktning. Grundproblemet för Östersjön med kraftig övergödning kvarstår dock och förvärras på sikt genom den stimulans av biltrafiken som en broförbindelse utgör. Är bron verkligen ett nationellt intresse? Syrebristen gör att de döda bottnarna utbreder sig i Östersjön. Vi vet vad som händer när syret tar slut. Då ökar svavelväteproduktionen. Den omfattande syrebristen har medfört att närmare hälften av egentliga Östersjöns bottenareal har drabbats av bottendöd under de senaste tio åren. Vilket öde väntar torskfisket i Östersjön? Under de senaste 5--10 åren har torskfisket minskat i omfattning. Trolig orsak är syrebristen. Torskens förutsättningar att yngla beror på salthalten. Den måste vara den lämpliga. Dessutom måste det finnas syre. Eftersom allt större delar av de djupa områdena har drabbats av syrebrist, har livsrummet krympt för torskäggen. Är det läckande bottnar som förorsakar laxdöd? En annan risk med ökande syrebrist är att bottnarna kan börja läcka såväl fosfat som tungmetaller och andra gifter. I dag finns i sedimentlagren ett naturligt skal. Den gräns som där bildas kallas redoxklinen. Den förhindrar att gifter som lagrats i sedimenten läcker upp i vattnet. Men i takt med att syret tar slut i bottenvattnet förskjuts redoxklinen uppåt och tungmetaller och andra gifter som har lagrats under lång tid läcker upp i vattnet. Laxen i våra älvar och odlingar har sannolikt drabbats av en miljösjukdom, som benämns M 74. Värst drabbad är odlingen nere i Mörrumsån, där dödligheten har legat runt 95 %. Laxhonorna visar tecken på genetiska störningar. Balansrubbningar har konstaterats på den vuxna laxen, vilket kan tyda på läckage av tungmetaller eller annat gift som påverkar balanssinnet. Vi måste styra över till miljövänligare trafiksystem och föra över den tunga lastbilstrafiken till sjötransporter. 50 000 riktigt tunga lastbilar i Sverige släpper vardera ut 1 ton kväveoxider, 55 ton koldioxider och 100 kilo sot. Tecknen tyder på att den tunga trafiken blir den största förorenaren i framtiden, trots skärpta avgasregler för tunga lastbilar. Konkreta förbättrande åtgärder vore att föra över långväga transporter till båt och järnväg. Härvidlag skulle de s.k. ro-ro-fartygen kunna göra en stor insats. Ett forskningssamarbete i nätverk, såsom i Baltic University, är en utmärkt katalysator för gemensamma ansträngningar på miljöområdet. Låt oss stödja the Baltic University Programme!
Herr talman! Jag skulle vilja höra, Bengt Ahlquist, vad som i klartext menas med att styra över den tunga trafikens gods till båt och järnväg. Om det innebär att man skall tvångsstyra över någonting, tror jag att Folkpartiet är ute på fel väg.
Herr talman! Man kan arbeta med stimulanser och ta bort hinder. I dag utgör hamntaxorna stora hinder. Det har tidigare gjorts en beräkning av detta, som Bilspedition varit intresserat av. Det skulle finnas en lönsamhet i att föra över trafik till kust. Om man också tar hänsyn till miljöeffekterna blir resultatet ännu bättre. Det är alltså inte med piska utan med morötter som vi vill gå fram. Det kan inte vara rimligt att slita ned vägkapitalet med långväga transittransporter genom Sverige.
Herr talman! Om det gäller morötter, kan jag hålla med om att det kan vara en möjlighet. Jag tycker att man då skall låta marknaden avgöra om morötterna är tillräckligt lockande.

Herr talman! Jag skulle som siste talare denna kväll vilja aktualisera dricksvattenförsörjningen. Tillgång till friskt vatten är något som alltför lätt tas för givet i ett land som Sverige med många tusen sjöar, floder, vatten i isälvsavlagringar, osv. Alltför ofta tar planeringen sin utgångspunkt i att vattnet utgör en statisk resurs, som finns kvar där med sina tjänster, oberoende av mänskliga aktiviteter. Men detta är ett feltänkande. Hotbilden gentemot vattenmiljön och en långsiktig och bärkraftig dricksvattenförsörjning är omfattande och komplex. Försurning och övergödning är välkända miljöproblem. I Naturvårdsverkets rapport om miljöns tillstånd år 2020 beskrivs dessa problem t.o.m. som förvärrade i förhållande till dagens läge, trots att kalkningsinsatser skulle fortsätta i nuvarande omfattning och internationella utsläppsavtal efterföljas. Andra problem är det mycket bristfälliga skydd som våra dricksvattentillgångar i dag har, i lag och skyddsföreskrifter. Naturresurslagen anger t.ex. inte någon dricksvattentillgång som riksintresse. Ute i kommunerna har endast hälften av grundvattentäkterna skyddsföreskrifter. SGU har bara haft resurser att inventera ungefär 2 % av landets grundvattentillgångar. Det måste ses som ett mycket stort problem att grundläggande infrastruktur i form av sådan kunskap är så dålig. Listan på ytterligare problem kan göras lång. Det finns exempelvis risker med transporter av farligt gods, dåligt brunnsvatten och förorenat dagvatten i våra tätorter. I en motion om bärkraftig dricksvattenförsörjning tar vi bl.a. upp just behovet av en lagförändring i VA-lagen som möjliggör att lägre VA-taxa skulle kunna ges till de fastigheter som ordnar med egna LOD-lösningar, dvs. lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Jag vill därför fråga: Är miljöministern beredd att verka för en sådan lagförändring? Herr talman! Som ett av de mer anmärkningsvärda problemområdena vill jag ta upp radonhaltigt vatten. Radon i grundvattnet uppstår till följd av radioaktiva processer i unga graniter. Det bästa hade naturligtvis varit att geologisk information redan från början hade kunnat avstyra att brunnar borras i starkt radonhaltigt berg. Men faktum är att ett stort antal hushåll har problem med höga radonhalter i brunnsvattnet, vilket i sin tur ger höga halter av radon i inomhusluften. Vi vet att radon i inomhusluften utgör en mycket stor hälsorisk och ger upphov till ett stort antal cancerfall varje år. Vad man också misstänker är att radon i dricksvattnet utgör en hälsorisk. Trots detta finns det inga gränsvärden för radon i dricksvatten. Herr talman! En riskfaktor för dricksvattnet utgörs av ett i många delar dåligt underhållet avloppsledningsnät. I en studie av vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige, utförd av Yvonne 32 000 insjuknade under 1980-talet. Detta motsvarar lika många utbrott som under ett helt sekel tidigare. Att vi står inför stora problem förstår vi när man ser kostnaderna för att komma till rätta med problemen -- om det alls är möjligt. De stora satsningar på rening av vatten som genomförts de senaste decennierna har gällt reningsverk - inte nyinvesteringar i ledningsnätet. Man beräknar nyanskaffningsvärdet för det VA-system som vi byggt upp till 300 miljarder kronor. Av detta utgör ledningarna ungefär 250 miljarder kronor. Som ett led i att nå ett mer kretsloppsanpassat samhälle förespråkar vi kristdemokrater att problemen bl.a. möts genom att kretsloppsbaserade toalettsystem stimuleras. Den självklara principen att ta vara på de resurser som människans urin och fekalier utgör, samtidigt som hälsoproblem förebyggs, har hittills inte mött något gensvar. Det är bara att konstatera, att utvecklingen på detta område springer förbi politiker och myndigheter. I kommunerna, där man står inför kostbara nyinvesteringar i nya nät och kvävereningssteg, har man i flera fall insett det rimliga och kostnadseffektiva i att satsa på alternativ. Tanums kommun på västkusten är ett exempel. Där råder, som säkert är bekant, krav på torr eller snålspolande toaletter i nybebyggelse, i första hand vad beträffar fritidshus. Herr talman! Problembilden är så pass komplex och omfattande att vi kristdemokrater menar att ett helhetsgrepp måste tas. Jag efterlyser och vill framhålla behovet av en grundlig inventering och åtgärdsstrategi för att nå målet en bärkraftig dricksvattenförsörjning. Detta är något som vi för övrigt förband oss att åstadkomma redan vid undertecknandet av Agenda 21 under Riokonferensen 1992, och jag anser att det måste genomföras.